Herr talman! Jan-Erik Wikströms och Kerstin Anérs motion, som tas uppi det betänkande vi nu diskuterar, handlar om att religionsfrihetslagens bestämmelser om medlemskap i svenska kyrkan bör ändras så att full överensstämmelse uppnås mellan lagens regler och regeringsformens 2 kap. 24. Motionen avser det faktiska förhållande som nu råder mellan kyrka och stat. Reglerna om s.k. negativ religionsfrihet infördes i regeringsformen fr.o.m. den 1 januari 1977. Sedan dess har åtskilligt hänt beträffande relationerna mellan kyrkan och staten. Av det utredningsarbete som föregick lagändringen framgår det att det finns en motsättning mellan religionsfrihetslagens bestämmelser om medlemskapet i svenska kyrkan och regeringsformens bestämmelser om grundläggande frioch rättigheter. Regeringsformen fick därför övergångsbestämmelser som säger att reglerna om medlemskap skall gälla utan hinder av 2 kap. 2 § regeringsformen. Konstitutionsutskottets majoritet säger att riksdagen bör avvakta den utredning om kyrkotillhörighet och dop i svenska kyrkan som pågår efter initiativ av 1983 års kyrkomöte. Jag vill, herr talman, i det här sammanhanget understryka att det naturligtvis är mycket betydelsefullt att detta utredningsarbete pågår inom kyrkan. Det som givetvis är lika angeläget är att riksdagen för statsmakternas del nu, efter det att de nya reglerna för samverkan mellan kyrka och stat har trätt i kraft, förnyar ett uttalande om vad som gäller för statens del beträffande religionsfriheten och regeringsformen. Ett klarläggande på den punkten borde också rimligen kunna underlätta det utredningsarbete som kyrkan bedriver. Övergångsbestämmelser, speciellt vad avser en grundlag, bör rimligen inte gälla hur länge som helst. Därför bör medlemskapsreglerna i religionsfrihetslagen ändras, så att de inte längre står i strid med grundlagen. När jag anser att ett sådant ställningstagande från riksdagens sida skulle underlätta kyrkans utredningsarbete, gör jag det också mot den bakgrunden att 1979 års kyrkomöte har uttalat att medlemskapsreglerna, enligt kyrkans uppfattning, inte strider mot regeringsformen. Full harmoni mellan statens regler och kyrkans medlemskapsregler uppnås inte förrän medlemskapet i kyrkan förenas med någon form av viljeyttring. Hur denna viljeyttring skall utformas är en angelägenhet för kyrkan att ta ställning till. Vad staten bör ta ställning till — och då genom ett uttalande från riksdagen — är frågan huruvida en viljeyttring, personlig eller från vårdnadshavare, erfordras för att undanröja den motsättning som nu råder mellan svenska kyrkans medlemsregler och konstitutionens frioch rättighetsförklaring. Majoritetens ställningstagande är egentligen inget ställningstagande. Vad som sägs är att resultatet av kyrkans utredning skall avvaktas. Det innebär, såvitt jag kan förstå, att utskottets majoritet inte tar ställning i sakfrågan. Motionen och reservationen i anslutning till utskottets ställningstagande, däremot, gäller medlemskapsreglerna och tar alltså ställning. Herr talman! Jag vill avslutningsvis, samtidigt som jag yrkar bifall till reservationen, redovisa att folkpartiet har kvar sin principiella syn att de nuvarande banden mellan stat och kyrka bör upplösas. I ett liberalt samhälle är val av kyrkotillhörighet den enskildes ensak, inte statens angelägenhet. Enligt vår uppfattning bör den slutliga målsättningen vara att banden mellan kyrka och stat skall upplösas. Vi har den uppfattningen att en åtskillnad mellan kyrkan och staten skulle vara stimulerande och vitaliserande, främst för svenska kyrkan men också för de kristna samfunden i stort i det svenska samhället.

Herr talman! Jag skall bara behandla den reservation som är knuten till betänkandet. I övrigt är betänkandet enhälligt. Men jag vill alltså börja med att yrka bifall till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på reservationen. Vi har behandlat den här frågan relativt nyligen — för knappt ett år sedan — med anledning av en motion med likartat innehåll som den vi i dag har att behandla. Jag behöver kanske inte upprepa så mycket av det som då anfördes. De argument som framfördes från majoritetens sida innebar en hänvisning till den utredning om kyrkotillhörighet och dop i den svenska kyrkan som bedrevs efter initiativ av 1983 års kyrkomöte. Den utredningen har ännu inte avslutat sitt arbete, och det är därför utskottsmajoriteten vidhåller uppfattningen att utredningens resultat bör inhämtas innan riksdagen tar ställning. Jag vill gärna kommentera Lars Ernestams diskussion kring förarbetena, vilket är ganska lätt för mig, eftersom jag själv tillhörde 1973 års frioch rättighetsutredning. Det ligger till på det sättet att 2 kap. i regeringsformen handlar om våra grundläggande frioch rättigheter. Det sägs där i 2 § att varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna mot tvång att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat hänseende. Bestämmelsen tillkom ju genom 1976 års grundlagsreform. Samtidigt infördes just den övergångsbestämmelse, enligt vilken bestämmelser om medlemskap i svenska kyrkan skulle gälla utan hinder av 2 kap. 2 § regeringsformen i dess nya lydelse. Jag vill gärna understryka följande. Vid riksdagsbehandlingen av propositionen när frioch rättighetskapitlet infördes förutsågs att nämnda övergångsbestämmelser skulle utgå, eftersom det enligt den motionär som då hade ett yrkande inte fanns någon motsättning mellan religionsfrihetslagens bestämmelse och den föreslagna lydelsen av 2 kap 2 § regeringsformen. Men konstitutionsutskottet ansåg inte att det fanns anledning att frångå propositionens förslag. Jag vill säga till Lars Ernestam att jag står fast vid denna ståndpunkt. Det behövs alltså fortfarande en övergångsbestämmelse av det här slaget; här finns annars en motsättning.

Herr talman! Jag tolkar konstitutionsutskottets ordförande på det sättet att han då medger att det inte råder full överensstämmelse mellan kyrkans medlemskapsregler och grundlagen. Jag tycker det är bra att det i det här sammanhanget blev så klart sagt av ordföranden i utskottet.
Herr talman! Övergångsbestämmelserna behövs alltså fortfarande, och man kan inte heller avskaffa dem förrän man får en utredning som kan klarlägga sammanhangen. Att socialdemokratin i det utredningsarbete som har förekommit också principiellt intagit den ståndpunkten, att man bör ändra relationerna mellan stat och kyrka, är väl känt och framgår om man studerar vad som har hänt. Men jag vill tillägga att man från socialdemokratins sida har sagt att för att en sådan förändring skall kunna komma till stånd bör man ha ett brett underlag för det beslutet här i riksdagen.
Herr talman! Jag tycker det är bra att Olle Svensson i sin replik klart utsade att socialdemokraterna står fast vid sin principiella syn på relationerna mellan kyrka och stat. Jag fick inte något direkt svar på min fråga, men jag tolkar det så att Olle Svensson indirekt sagt just vad jag vill höra.

Herr talman! I samband med att konstitutionsutskottet nu behandlar vissa kyrkliga frågor har det gjorts en del principiella redovisningar. Jag tycker att då finns det anledning att också jag redovisar vissa av de principer som vi i centern ser som väsentliga och viktiga när det gäller svenska kyrkan. Alltsedan 1958 års utredning om kyrka-stat lades fram har vi hävdat att det bör vara ett nära samband, en nära relation, mellan kyrkan och staten. Samhällets uppgift är att skapa förutsättningar för religiös verksamhet över hela landet. Den svenska kyrkan har tre väsentliga karaktärsdrag: för det första en för hela landet omfattande församlingsorganisation, för det andra kravet att alla oavsett ekonomi och bostadsort skall kunna nå och nås av en öppen folkkyrka och för det tredje den demokratiska uppbyggnaden, där man förenar prästerlig ämbetsförvaltning och lekmannainflytande. Det är en principiell utgångspunkt som vi har hävdat under många år och fortfarande står fast vid.

Det gäller bl.a. medlemskapsreglerna, som behandlas i grundlagsenlig ordning och som skall tillstyrkas av kyrkomötet. Det är viktigt att konstatera att det har rått enighet mellan partierna i fråga om kyrkomötesreformen. Då kan vi inte se denna fråga isolerat, vilket folkpartiet i dag gör i sin reservation. Konstitutionsutskottet och riksdagen har under loppet av ett år behandlat denna fråga två gånger. Skillnaden mellan förra årets reservation och dagens är att man tidigare föreslog ändringar av grundlagen men nu föreslår ändringar av religionsfrihetslagstiftningen. Jag har fäst mig vid att ett ensidigt ställningstagande från riksdagens sida blir följden av detta. Därför finns det, som jag sade förut, anledning att på nytt påpeka den syn som varit gemensam för partierna, nämligen att ändringar när det gäller svenska kyrkan skall beslutas i bred enighet. Att riksdagen nu skulle ensidigt ta ställning till medlemskapsfrågorna är inte tillfredsställande mot denna bakgrund. Det har inte sedan föregående behandling inträffat något som ger mig anledning till annat yrkande än om bifall till utskottets förslag och avslag på reservation 1. Jag vill sedan, herr talman, ytterligare kommentera en punkt som berörs i utskottsbetänkandet, nämligen kyrkomötets yttrande över förslaget till ändringar i lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter. Den lagstiftningen omfattas inte av de särskilda regler som föreskrevs, när vi antog kyrkomötesreformen, utan betraktas såsom en kommunallag, där riksdagen ensam stiftar lag. Det är en utgångspunkt som vi har gemensam med utskottet. Jag vill i detta sammanhang peka på vad utskottet säger, nämligen att det är viktigt att de kyrkliga organen bereds tillfälle att yttra sig över förslag till väsentliga ändringar i den aktuella lagstiftningen. Det är angeläget att understryka detta i debatten, när riksdagen nu går vidare och regeringen har att handlägga remisser på detta område. Församlingsstyrelselagen reglerar ju inte enbart frågor om förvaltning och ekonomi utan också det som kanske är det viktigaste inom svenska kyrkan, nämligen församlingsverksamheten samt främjandet av gudstjänstliv och kristen verksamhet bland barn, unga, gamla och övriga inom församlingen. Detta gör att lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter har en dignitet, som går utöver den kommunallagsreglerande biten. Med detta, herr talman, yrkar jag ånyo bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.
Herr talman! Bengt Kindbom har redovisat centerns syn på kyrka-statfrågan, och jag har redovisat folkpartiets syn. Det är bara att konstatera att vi har olika uppfattningar, och det är inte därför jag begärde replik. Jag skulle ändå i sammanhanget vilja fråga Bengt Kindbom om det som vi tog upp i vår motion och som också reservationen gäller: Anser Bengt Kindbom att religionsfrihetslagens regler om medlemskap i svenska kyrkan är förenliga med regeringsformen?
Herr talman! Jag tycker att det enklaste svaret på den frågan är att de övergångsbestämmelser som finns i grundlagen i det här fallet är att betrakta som grundlag och att de äldre reglerna då fortfarande gäller intill dess vi får en ändring. Den ändringen hoppas jag också i framtiden förutsätter den breda enighet och de breda lösningar som har understrukits både i mitt anförande och i Olle Svenssons anförande.
Herr talman! Min fråga till Bengt Kindbom blir då: Anser Bengt Kindbom att man kan ha övergångsbestämmelser i en grundlag hur länge som helst?

Herr talman! Föreliggande betänkande behandlar också en motion om lagstiftning mot diskriminering av bibeltrogna kristna som jag väckte vid förra riksmötet. Motionen avstyrks.

Det är helt enkelt så att den som har den gamla uppfattningen i de här ämbetsfrågorna kan inte vigas till präst. Det är stopp, och det är inte Herren, kyrkans herre, som stoppar honom utan det är myndigheterna, det är kyrkans ledning och riksdagen/staten. Denna och en rad andra frågor i samband med den som jag hade mött var anledningen till att jag väckte min motion. Jag vill tacka utskottet, som har skrivit rätt utförligt och presenterat bakgrunden mycket bra. Jag kanske skall referera något av det som står i motionen, nämligen att en man som upplever kallelsen från Gud till att bli präst — alltså en man — vägras prästvigning. Men exegetisk expertis fastslår att man inte med Nya testamentet som grund kan prästviga en kvinna. Detta är också från begynnelsen kyrkans bekännelse och tro. De som håller fast vid Bibeln och bekännelsen och den 2000-åriga traditionen diskrimineras. Kyrkan stängs för de bibeltrogna. Det finns ingen möjlighet att med Nya testamentet i handen motivera den härs.k. reformen. En finsk teolog — jag tog upp detta utförligt i en debatt för några år sedan och skall bara nämna det nu — gick ut för att bevisa att det var riktigt ur Bibelns synpunkt med kvinnan som präst. Men han kunde inte, när han var ärlig, med Bibeln i hand bevisa detta, utan tvärtom ändrade han uppfattning och sade att det finns ingen ojämlikhet i kyrkan, men det finns olika ämbeten. Vi har olika kallelse. Så sent som när biskopsmötets kommission lämnade det arbete som är känt under namnet Bibelsyn och bibelbruk, som alltså säger ja till kvinnoprästerna, sades det: Men skall man följa Nya testamentet, då är det omöjligt. Man sätter sig alltså över det som är kyrkans grund, kyrkans urkund och det som kyrkan har lärt och den sanna kyrkan fortfarande lär. De flesta samfund i världen har alltfort den uppfattningen. Det är alltså inte något som riktar sig mot kvinnan som kvinna, det är bara det att Herren själv tydligen har ansett att vi har olika uppgifter; det står mycket tydligt i Skriften. Därför står de som jag kallar de bibeltrogna där mycket bedrövade och kan inte förstå hur det har blivit så här. I referaten som finns i betänkandets text får man också veta följande: Först säger kyrkomötet, på 1950-talet, att det inte går att hävda behörigheten för kvinnan att få just den här tjänsten. Men 1958 års två riksdagar tar den nya ställning som kallas reform, och kyrkomötet följer efter. Så sägs det att det ”enligt den evangelisk-lutherska uppfattningen av bibel och ämbete, från vilken utskottet i sina överväganden har utgått, inte föreligger principiella hinder för kvinna att inneha kyrkans ämbete”. Ja, det är en tolkning, men den är ingalunda evangelisk och ingalunda luthersk; det har alltså de bibeltrogna hävdat. De står kvar vid den gamla principen och den gamla uppfattningen. I referatet ges också beskedet att utskottet kom med något som kallas samvetsklausulen. Utskottet måste göra vissa uttalanden i syfte att förebygga en kyrkosplittrande söndring. Man skulle alltså hävda samvetets rätt att tala; människor skulle kunna följa sitt samvete. Man var rädd för kyrkosplittring. Man säger också att man inte vill veta av åsiktsförföljelse och att det inte skall vara någon diskriminering när klara trosskäl åberopas. Allt detta finns också citerat i betänkandet. Men det gick framåt, och så kom 1982. Efter det året skulle behörighetslagen upphävas. Man avskaffade alltså samvetsklausulen. Det var ju svårt att man inte kunde avskaffa samvetet också! Det borde man göra ett försök med, för om det finns samvete — man har sedan gammalt hävdat att i demokratier skall samvetet inte tystas — är det märkligt att det här kunde ske. Men det är bara att konstatera faktum. I stället talar man om allmänna regler, rådande över allting, bestämmande över allting, över Bibeln, över Nya testamentet, över Herren. Det är alltså de nya reglerna. Jämställdheten har där kommit i en mycket märkvärdig tappning, för den kyrka som har den gamla uppfattningen har aldrig talat om att det inte skall råda jämlikhet utan menar att det är jämlikhet. Men det finns alltså olika tjänster. Det finns i dag en tolerans mot allting och mot alla. Det förekommer så mycket på s.k. kyrkligt håll som är helt barockt ibland, men det tolereras. Man kan få lära och säga nästan vad som helst. Det står också här att man skall godta personen. Den gamla uppfattningen har varit att en präst bör få tjänstgöra, även om han har en obekväm uppfattning i den här frågan. Man godtar alltså personen men inte åskådningen som han grundar sin uppfattning på. Nu har man emellertid kommit så långt att man inte godtar personen heller. Utskottet refererar en tidigare skrivning, där dett.o.m. sägs att statsmakterna inte bör blanda sig i kyrkans inre liv. Men gör inte statsmakterna det? Det blir ju så. Kyrkan bör lyda sin Herre, men nu har den officiella kyrkoledningen tydligen politiserats i den meningen att den har samma uppfattning. I dag ligger här ett betänkande där ledamöter från fem partier i riksdagen — från moderaterna till vpk — enhälligt avstyrker ett förslag i en motion där man begär att få en lagstiftning som hindrar denna diskriminering. Majoriteten, som alltså är total, har hävdat detta. Jag är väl nu den ende lekmannapredikanten i riksdagen och förmodligen också den siste, och det måste kanske upplevas som en lättnad när jag försvinner.

Det finns hemortsrätt för alla, säger utskottet. Nej, det finns inte hemortsrätt för dem som inte har låtit sig itutas den nya uppfattningen eller låtit sig hjärntvättas. Konstitutionsutskottets betänkande är på ett sätt god dag — yxskaft. Vi upplever oss såsom utdrivna. Det finns då ingen annan lösning än att gå. Jag kan inte helt dela det som står i reservationen, men i mycket instämmer jag i det som står där. Jag vill sluta med att säga att när jag var ung blev jag mycket fascinerad av en paragraf i den dåvarande grundlagen — jag tror att det var 16 § — att Konungen bör ingens samvete tvinga eller tvinga låta. Vi har en annan grundlag nu, men jag har i tidigare debatter och motioner fått veta att det egentligen är samma princip som gäller i dag även om den inte uttrycks på samma högtidliga sätt och Konungen inte omtalas. Mina kamrater i riksdagen, är det verkligen inte så att resultatet av att samvetsklausulen togs bort i och med utgången av 1982 innebär att man tvingar samveten? Jag kan också fråga: Är det demokrati i Sverige då? Man kan också fundera över om det är näringsfrihet. Det går unga män — jag känner personligen flera — som hade önskat bli präster i kyrkan men som nu är tvungna att vända sig åt ett annat håll. Detta är sagt med stor bedrövelse, och jag skall inte säga mer. Det är meningslöst att yrka bifall till motionen. Vi står alltså inför en ny tidsålder, och den söndring man sade att man ville undvika är ju ett faktum.
Herr talman! Detta var ett långt anförande om diskriminering. Men vad är det som riksdagen i dag ställer sig bakom? Jo, upphävandet av behörighetslagen, vilket medför att allmänna bestämmelser i regeringsformen och jämställdhetslagen om jämställdhet mellan män och kvinnor också skall gälla i svenska kyrkans verksamhet. Det var vi eniga om och motiverade det utförligt i ett betänkande redan 1981/82. Det finns all anledning att stå fast vid detta. Kom ihåg att vad vi då bestämde var att ställa oss bakom jämställdhet mellan män och kvinnor. Med det anförda yrkar jag avslag på motionen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till konstitutionsutskottets ordförande, som jag personligen har stor respekt för. Om det finns två unga män, t.ex. i min hemkommun Västerbotten, jag råkar känna sådana, som sedan barndomen har tillhört kyrkan, älskat kyrkan, velat tjäna kyrkan — de kanske redan under skoltiden siktat på detta — men som har den här obekväma uppfattningen, är det jämställdhet om de inte kan läsa till präster och räkna med att bli prästvigda? När det finns så pass många församlingar och så stora grupper i Sverige som har denna uppfattning — det har talats så tydligt om att man skulle försöka förstå varandra — skulle de då inte kunna prästvigas och kunna få kallelse till just sådana församlingar? Det är min mening att så borde vara fallet. Å andra sidan vill jag personligen, som kyrkan nu ser ut — starkt politiserad och styrd av krafter utanför kyrkan och av krafter inom kyrkan som inte bryr sig om Bibeln — råda de unga männen att i stället finna ett verksamhetsfält i Kristi kyrka utanför det som officiellt är svenska kyrkan.
Herr talman! Det ingår i svenska kyrkans bekännelse att kvinnor kan inneha prästämbetet och att kvinnor och män är jämställda i detta ämbete. Även de som har en annan uppfattning i ämbetsfrågan har hemortsrätt i svenska kyrkan. Däremot godtar svenska kyrkan inte den åskådning som motståndet mot kvinnliga präster bygger på. Detta har utskottet påpekat, och jag vill upprepa det ytterligare en gång.
Herr talman! Jag vill minnas att jag citerade just detta. Det skulle alltså betyda att om man har en annan åskådning tolererar kyrkan inte denna, men personen skall godkännas. Han har hemortsrätt. Men har han inte hemortsrätt såsom arbetare och tjänare i kyrkan fast han de facto är tjänare hos kyrkans Herre? Det är det som är det märkvärdiga. Det som Olle Svensson kallar bekännelse är en viss kyrkolag som stiftades före 1982, men det är inte svenska kyrkans bekännelseskrifter, och det är framför allt inte Bibeln. Jag har från början sagt att exegetik och kyrkans utläggare sedan urminnes tid har kommit fram till samma ståndpunkt. De som nu inte kan förstå det här nya är alltså inte några upprorsmän, som går emot kyrkans lära, utan det är de människor som är trogna kyrkans Herre och kyrkan själv.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 2 behandlas en motion av Rune Rydén och mig om en översyn av stadgan om enskilda vårdhem. I denna stadga regleras vilka patientkategorier som får vårdas vid enskilt vårdhem. Av den proposition som låg till grund för stadgan när den antogs 1970 framgår att stadgan tillkom främst för att reglera långtidsvård och åldringsvård. I stadgans 4 § sägs: ”Länsstyrelsen får förordna att person, som ej lämpligen kan vårdas vid vårdhemmet eller som väsentligt försvårar vården av andra som vistas på hemmet, skall förflyttas därifrån.” Denna paragraf följs i socialstyrelsens kungörelse med anvisningar till stadgan upp på detta sätt i 1 §: ”Svårt åldersdementa personer bör inte vårdas på enskilt vårdhem. I regel bör inte heller långvarigt kroppssjuka med stort vårdbehov eller höggradigt rörelsehindrade personer vårdas på sådant hem.” Det är just denna form av inskränkning vi vänder oss emot. I utskottets betänkande sägs att det inom socialstyrelsen f.n. pågår en översyn av anvisningarna till stadgan och att detta arbete beräknas vara avslutat inom kort. Utskottsmajoriteten utgår från att socialstyrelsen, om översynen ger anledning till det, även aktualiserar frågan om eventuella Inom moderata samlingspartiet anser vi att de enskilda vårdhemmen är ett viktigt och välfungerande komplement till landstingens sjukhem. Detta fick vi f.ö. på ett utmärkt sätt bekräftat vid det studiebesök som socialutskottet gjorde i Kronobergs län i förra veckan. Vi moderater kan inte finna skäl att särbehandla de enskilda vårdhemmen då det gäller möjligheten att ta emot vissa patientgrupper. Detta kan ses både som en fråga om rättvisa mellan offentlig och enskild vård och som en fråga om valfrihet för den enskilde patienten. Om enskilda vårdhem uppfyller samma krav som man ställer på landstingens hem för motsvarande patientgrupp kan vi inte finna några skäl till en särbehandling. Herr talman! Ute i många landsting håller man på att ta hem patienter från de enskilda vårdhemmen till landstingens sjukhem. Detta är inte alltid betingat av vårdpolitiska skäl och av omsorg om den enskilde patienten. Exempel härpå finns från bl.a. Malmö. Snarare är det ideologiska skäl som ligger bakom. Från socialistiskt håll gör man vad man kan för att hindra enskilda vårdalternativ. Den omständigheten att socialstyrelsen nu håller på med en översyn gör det än mer angeläget att riksdagen anger en färdriktning för hur man önskar att stadgan och anvisningarna bör utformas i framtiden. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den moderata reservationen av Göte Jonsson m.fl. och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig inleda med att meddela att jag inte ämnar begära votering. Jag har anledning anta att ingen annan reservant heller kommer att begära votering. Herr talman! Med yrkesmässig trafik avses trafik i vilken personbil, lastbil eller buss med förare ställs till allmänhetens förfogande mot ersättning för transport av personer eller gods. För all yrkesmässig trafik gäller att den endast får bedrivas efter särskilt tillstånd till den som bedöms lämplig att bedriva verksamheten. När det gäller persontransporter och linjetrafik för godstransporter meddelas tillstånd dessutom endast om det kan konstateras att trafiken behövs och i övrigt anses lämplig. Herr talman! För oss inom moderata samlingspartiet framstår detta som en olycklig tingens ordning ur ideologisk synpunkt. Vi bejakar och arbetar för marknadsekonomins principer. Vi anser det viktigt att slå vakt om näringsfriheten. Ändå föreslår vi moderater inte, så som folkpartiet gör, att regleringen inom yrkestrafiken skall avskaffas mer eller mindre omgående. Varför gör vi inte då detta? Dels måste man gå fram med stor försiktighet när en genomreglerad marknad skall avregleras. Annars kan resultatet bli något helt annat än det avsedda. Dels har vi ett ansvar för att — för att citera 1979 års trafikpolitiska målsättning — erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad”. Låt mig, herr talman, peka på en av de marknader som berörs av yrkestrafiklagstiftningen: den kollektiva persontrafiken. Genom länshuvudmannareformen har vi monopol på köparsidan av tjänsterna, och genom yrkestrafiklagstiftningen är säljarsidan reglerad. Om man enbart avreglerar den ena sidan av marknaden, som ett avskaffande av yrkestrafikregleringen skulle innebära, skulle monopolet på den andra sidan av marknaden snart få genomslag. Vi skulle sannolikt få en socialisering av bussbranschen inom en femtill tioårsperiod. Det finns i detta sammanhang anledning att påminna om att man inom regeringskansliet har vissa tankar som går i den riktningen. Den som vill börja avregleringen med att avskaffa yrkestrafiklagstiftningen börjar i fel ände. Vad som först behövs är en utvärdering av vad länstrafikreformen fört med sig. Från moderat sida börjar vi bli alltmer betänksamma. Tendenserna till samhällsövertagande av trafiken och de enorma skattesubventionerna inger oss, och på sista tiden också företrädare på andra partier, stor oro. Moderaterna har därför föreslagit att en sådan utvärdering skall göras. Ännu har vi inte fått stöd av riksdagens övriga partier för detta förslag. Herr talman! Det är en god konservativ och reformistisk princip att endast ersätta ett existerande system, när man funnit något bättre. Det är i dag svårt att se hur marknaden, om den fick verka fritt, automatiskt skulle kunna erbjuda en tillfredsställande trafikförsörjning i hela landet. Däremot är problemen mindre i storstadsområdena än i landsoch glesbygd. Storstäderna har underlag för mer konkurrens än vad som tillåts i dag. Jag vill här hänvisa till reservation 1 i trafikutskottets betänkande 2 av moderatoch centerledamöterna. Denna reservation syftar till att möjliggöra ökad konkurrens inom taxinäringen. Genom att tillåta mer än en beställningscentral per trafikområde och genom liberalisering av tillståndsgivningen skapas konkurrens och valfrihet inom taxi, vilket säkerligen skulle leda till ökad effektivitet. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 1. Herr talman! Låt mig slutligen klargöra att vi inom moderata samlingspartiet vill ha en liberalisering av yrkestrafiken. Vi har tidigare lagt fram förslag i den riktningen, som också påpekas i vårt särskilda yttrande. Vi kommer även i fortsättningen att presentera förslag till avregleringar. Dock är vi medvetna om att det knappast går att snabbt genomföra drastiska förändringar. Mycket av utredningsarbete återstår innan vi funnit vägen att inom en fri eller åtminstone väsentligt friare transportmarknad erbjuda landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till rimlig kostnad.

Herr talman! Näringsfriheten är ett omistligt inslag i vår demokrati och i vårt ekonomiska system. I likhet med andra värden som yttrandefrihet och tryckfrihet måste vi ständigt skydda och utveckla näringsfriheten. Detta är för oss liberaler särskilt viktigt i en tid när näringsfriheten utsätts för ständiga attacker från branschorganisationer och fackföreningar samt dess värre också från socialdemokraterna. Yrkestrafiken är ett av de områden där näringsfriheten är mycket hårt kringskuren. Trafiktillstånd får endast ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, personliga och ekonomiska förhållanden samt andra omständigheter av betydelse bedöms vara lämplig att driva verksamheten. Därtill kommer att behovsprövning görs för att ge tillstånd till linjetrafik och transportförmedling. Lämplighetsprövningen utgör en etableringskontroll som styr tillströmningen till och utstötningen från transportbranschen. Det är tjänstemän på länsstyrelsen som tar ställning till om en sökandes vandel är tillräckligt fläckfri för att vederbörande skall få tillstånd att bedriva yrkestrafik. Folkpartiet har tidigare i huvudsak ställt sig bakom den reglering av yrkestrafiken som vi har i dag. Vi har dock aldrig avsett att dessa regler skall vara eviga. Från att tidigare främst ha varit ett medel för statsmakterna att styra trafikpolitiken har yrkestrafikregleringen alltmer kommit att bli ett instrument, som motiveras av strävan att komma till rätta med de olagligheter och den illojala konkurrens som förekommer inom åkeribranschen. Folkpartiet kan inte acceptera att detta motiverar inskränkningar i näringsfriheten. Den illojala konkurrens som förekommer inom branschen uppstår genom att mindre nogräknade åkare bryter mot lagar som reglerar trafiksäkerheten och regler som rör skatter, avgifter och försäkringar. Denna form av ohederlig verksamhet bör självfallet beivras inom ramen för den generella kontroll som myndigheterna utövar. Yrkestrafiklagstiftningen som sådan bidrar inte till att förbättra möjligheten att upptäcka de lagöverträdelser som begås.

I stället blir lagen bara ett hinder för personer som vill etablera sig som åkare och dessutom till men för konsumenterna, som inte kan vara säkra på att de får tjänsterna utförda till lägsta pris. De uppfattningar som jag här har framfört styrks till alla delar av en studie som riksrevisionsverket gjort över yrkestrafiklagstiftningens betydelse för en sund och rationell trafik. Efter att ha konstaterat de uppenbara bristerna i lagen och att den inte fyller sitt syfte förordar RRV ”att möjligheten att helt avveckla yrkestrafiklagstiftningen för godstransporter prövas i samband med införandet av ett förbättrat kontrollsystem inom skattelagstiftningens område”. Jag har noterat att vår reservation den här gången inte stöds av moderaterna. Att underlätta för nya företagare inom denna bransch är tydligen inte i deras intresse, och självfallet är de inte heller intresserade av att stödja ett konsumentintresse. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 av Linnea Hörlén. Jag kommer dock inte att begära votering.

Herr talman! Olle Grahn påpekade att folkpartireservationen ”den här gången inte stöds av moderaterna”. Men det är faktiskt så att folkpartiet inte har reserverat sig tidigare på den här punkten. Vi behandlade en proposition i vintras-våras om yrkestrafiken, men i det sammanhanget reserverade sig inte folkpartiet. Som jag tidigare påpekat har vi moderater en vilja att avreglera den här marknaden. Men jag skulle vilja fråga Olle Grahn hur han tror att exempelvis den privata bussnäringen skulle kunna överleva som privat bussnäring om den nuvarande yrkestrafiklagstiftningen togs bort utan att det nuvarande länshuvudmannasystemet ändrades. Det är en omöjlighet. Jag skulle gärna vilja ha Olle Grahns synpunkter på detta.
Herr talman! Jag kan svara ganska kort: Jag tror på ett fritt näringsliv, och jag vet att det fria näringslivet har alla möjligheter att även i en sådan situation klara de problem som kan uppstå.
Herr talman! Som påpekas i det betänkande som vi behandlar föreligger det nu en departementspromemoria som tar upp frågan om tillstånd för yrkestrafik. I promemorian föreslås att man skall överföra rättigheten att bedriva kollektiv persontrafik till länshuvudmännen. Ett stort antal av de företag som nu bedriver busstrafik med tillstånd som de innehar kommer, i det fall denna promemoria så småningom blir lag, inte att fortsätta att driva sin verksamhet. De kommer att lägga ner och låta länshuvudmännen lösa in deras företag. Och det är en god indikation på att vad jag sade tidigare är rätt: Man kan inte ha en frihet på den ena sidan på en marknad när det råder monopol på den andra sidan av marknaden — då kommer det så småningom att råda samma monopol på både köparoch säljarsidan. Det är därför som vi måste gå en annan väg för att avreglera den här marknaden. Vi måste se över länshuvudmannareformen först.

Herr talman! Göran Riegnell och jag får väl hjälpas åt att se till att vi slipper monopoliseringen på det här området.

Herr talman! De frågor som tas upp i detta betänkande behandlade vi mycket ingående den 8 februari i år i samband med att vi behandlade propositionen om vissa yrkestrafikfrågor m.m. Förslagen i den propositionen innebar också ytterligare flera steg i riktning mot att förbättra förhållandena inom yrkestrafiken. Viktiga och centrala delar i propositionen ägnades åt fortsatta åtgärder mot den s.k. svartåkningen liksom åt andra viktiga frågor inom branschen. Det gällde de gemensamma beställningscentralerna för taxitrafiken. Det gällde också förslag som skulle förhindra den florerande handeln med tillstånd. Det gällde även förslag om rättsliga åtgärder mot svartåkningen, som jag tidigare har sagt, återkallelse av tillstånd samt frågor om ett utvidgat och preciserat transportköparansvar. Detta var frågor som låg helt i linje med statsmakternas och branschens vilja att förbättra förhållandena, förhindra oseriös verksamhet och stävja användningen av illojala konkurrensmedel inom transportbranschen. Riksdagen anslöt sig ju också till dessa förslag. Därför skall jag inte dra upp någon längre debatt i de här frågorna i dag utan endast kort beröra de två reservationer som är fogade till detta betänkande. När det gäller den första reservationen, av moderater och centerpartister, som bl.a. förespråkar en liberalare tillståndsgivning i fråga om taxitrafiken, så vill jag erinra om den mycket kraftiga överetablering som redan i dag råder inom branschen och som i sig verkar fördyrande. Eftersom taxi utgör en del av den kollektiva trafiken ställer samhället också krav på att det finns taxibilar i något så när rimlig omfattning tillgängliga för allmänheten dygnet runt. Det är viktigt att påminna om detta i den här debatten. Då måste naturligtvis taxinäringen regleras på ungefär samma sätt som annan kollektivtrafik. När det sedan gäller kravet på fler än en beställningscentral inom varje trafikområde för att på så sätt, enligt reservanterna, få en bättre konkurrenssituation till stånd, så var ju syftet med införandet av bestämmelsen om en gemensam beställningscentral att man via den skulle förbättra servicen för allmänheten, öka samverkan inom taxinäringen samt förbättra effektiviteten och ekonomin inom taxiverksamheten. Detta skulle i sin tur innebära en bättre trafikförsörjning och ett bättre kapacitetsutnyttjande. Det var inte minst viktigt från energisynpunkt, samtidigt som det borde medverka till en förbättrad ekonomi inom taxinäringen. Även om en situation med flera beställningscentraler ger konsumenten möjlighet att välja transportföretag, måste värdet av en sådan valfrihet ifrågasättas. Konsumentens största intresse måste ju ändå vara att få transporten utförd till lägsta möjliga kostnad. Vem som sedan utför transporten måste i allmänhet sakna betydelse. Jag vill emellertid också i detta sammanhang påpeka att det finns möjlighet till undantag från den här bestämmelsen, men det får då avgöras från fall till fall. Folkpartireservationen går i stort sett ut på att avskaffa allt vad yrkestrafikreglering heter, och inom parentes sagt vill kanske också moderaterna egentligen ansluta sig till den linjen. Om man avskaffar yrkestrafikregleringen skulle man enligt folkpartiet få ett mer eller mindre gudomligt tillstånd inom den här branschen. Det tycker jag faktiskt är i naivaste laget. All erfarenhet har hittills visat att en situation med ohämmad konkurrens, och därmed följande överetablering, har inneburit stora risker att en trafik skapas som i stor utsträckning drivs under icke seriösa ekonomiska betingelser och i strid med olika regler som gäller för trafiken. Inte minst de senaste årens arbete med åtgärder mot den s.k. svartåkningen har visat att det såväl inom taxi som inom lastbilsnäringarna förekommer en utbredd svartåkningsverksamhet som består i underlåtenhet att betala in skatter och avgifter till det allmänna. Till stor del har denna företeelse sin grund i en alltför stor överetablering som gör att trafiken inte kan drivas under seriösa former. Ett sådant sakernas tillstånd inom branschen är väl ingen betjänt av? Jag kan inte tänka mig att folkpartiet heller är betjänt av en sådan ordning. Men detta blir naturligtvis en logisk följd om man skall slopa allt vad yrkestrafikreglering heter. Men det verkligt allvarliga med folkpartireservationen är ju att ni med den vill riva upp väsentliga delar i 1979 års trafikpolitiska beslut. Vad innebar 1979 års trafikpolitiska beslut, som inom parentes sagt lades fram av en folkpartiregering? Det innebar att målet för trafikpolitiken skall vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Detta har inneburit att samhället har tagit på sig ett ansvar för att bereda medborgarna tillgång till denna yrkestrafik. Men skall man slopa allt vad yrkestrafikreglering heter, kan man naturligtvis inte kräva att exempelvis taxi skall ha en viss trafikeringsplikt, att man skall ha bilar i trafik även när efterfrågan inte är så stor. Herr talman! Jag tror faktiskt inte att folkpartiet riktigt har fattat innebörden av den här reservationen. Det var intressant att lyssna på Göran Riegnell. Han sade att han inte kunde sträcka sig lika långt som folkpartiet, för man kan inte ersätta en sak med en annan när man inte har funnit något bättre. Det tycker jag det ligger väldigt mycket i. Faktum är, Göran Riegnell, att efter det att vi fattade beslut om länshuvudmannareformen har vi fått en bättre kollektivtrafik i hela landet. Därför blev jag litet förvånad när Göran Riegnell både i sitt anförande och i replikerna gång efter annan kom tillbaka till att man skall se över länshuvudmannareformen. Då kan jag inte tolka Göran Riegnell på annat sätt än att moderaterna nu är beredda att avskaffa länshuvudmannareformen. Därför ställer jag frågan: Hur vill ni i fortsättningen ha kollektivtrafiken ordnad i vårt land? Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter, vilket innebär avslag på reservationerna,
Herr talman! När det gäller länshuvudmannareformen har vi från moderat sida i ett års tid blivit mer och mer oroliga över vissa tendenser som jag berörde i mitt anförande, framför allt de oerhört snabbt stigande kostnaderna men också tendensen i socialistiskt styrda län att bedriva trafiken inte genom anlitande av entreprenör utan i egen regi. Vi anser att detta ger anledning att se över länshuvudmannareformen och att göra en utvärdering av vad dess effekter har blivit. Faktum är att regeringen har gett transportrådet vissa uppdrag i den riktningen. När det gäller taxi, som tas uppi reservation 1, menade Olle Östrand att en liberalare tillståndsgivning skulle förvärra problemen med överetablering i storstäderna. När det gäller beställningscentraler sade Olle Östrand, att det är i konsumentens intresse att få service, och vem som sedan utför tjänsten saknar betydelse. Men, Olle Östrand, jag vill då ställa en fråga: Om konsumenten inte är nöjd med den service han får av taxi, hur skall han då bete sig för att få bättre service om det bara finns en enda beställningscentral i hans område?
Herr talman! Det är bara att konstatera att Olle Östrand och jag ser litet olika på näringsfriheten och konkurrenssituationen. Olle Östrand vill ha ett totalreglerat samhälle. Det vill inte jag. Därför har vi också i reservationen gett ett klart uttryck för vår uppfattning. Jag tror att vi kommer att få en mycket fin service i samhället även om vi inte till punkt och pricka reglerar allt vad de olika servicegrenarna skall uträtta. Jag fick i min hand häromdagen en alldeles utmärkt broschyr om Taxi Kurir. Den visar att taxi tar nya grepp för att klara av sin verksamhet genom att ta upp nya verksamhetsområden och arbeta på ett annorlunda sätt än tidigare. Jag tror verkligen på en fri näring, där man får arbeta utifrån de förutsättningar som ett fritt och oreglerat samhälle ger. Jag är således ganska övertygad om att vi kommer att få ha en god och fin service även fortsättningsvis — även om vi inte har så hårda regler som socialdemokraterna vill ha. Jag hoppas att Olle Östrand lyssnade till vad jag sade i mitt inledningsanförande. Jag har faktiskt inte på något sätt försvarat svartåkare; det uttrycket använde inte jag, men jag talade om den illojala konkurrens som förekommer.
Herr talman! Det här resonemanget går inte ihop, Olle Grahn.

Det går över mitt förstånd hur man kan få detta att gå ihop! Skall vi garantera människorna en tillfredsställande trafikförsörjning, måste vi också kunna ställa krav på de företag som finns inom branschen. De kraven kan vi inte ställa annat än om vi har en viss reglering. Trots att vi har en reglering av verksamheten förekommer det — har det visat sig— ekonomisk brottslighet inom branschen. Skulle vi slopa all reglering skulle den ekonomiska brottsligheten inom branschen och den ytterligare överetablering det skulle innebära få mycket svåra konsekvenser — det är jag fullständigt övertygad om. Att det förekommer en viss överetablering trots att vi har en reglering beror, Göran Riegnell, på att länsstyrelserna, som har att behandla frågorna om tillstånd, har sett litet för gesvint på de här frågorna. Men genom det beslut riksdagen i våras fattade har man skärpt kraven på länsstyrelserna när det gäller att förnya tillstånd. Jag är övertygad om att den skärpningen kommer att innebära att vi får en bättre tingens ordning. Faktum är att vi i dag har en överetablering när det gäller taxi på mellan 20 och 30 96 och att vi har ett kapacitetsutnyttjande som endast är 50 20. Det kan ju inte kunderna vara betjänta av! Kunde vi komma till rätta med överetableringen och få till stånd ett bättre kapacitetsutnyttjande inom taxi skulle det också innebära att kunderna kunde få billigare resor. Det är vi väl alla betjänta av.
Herr talman! Olle Östrand fortsätter att tala varmt för ett genomreglerat samhälle och säger att det är samhället som skall ställa krav på t.ex. taxinäringen. Vi skiljer oss åt i synsättet, Olle Östrand — det är helt klart.

Herr talman! När det gäller överetableringen inom taxinäringen säger Olle Östrand att länsstyrelserna tidigare har sett alltför gesvint på tillståndsgivningen och att man nu har stramat åt tillståndsgivningen. Inte heller det kommer, tror jag, att råda bot på problemet med överetablering. Det är omöjligt för en myndighet att känna av exakt hur stort behovet är — ett år framåt, två år framåt, fem år framåt, tio år framåt. Den instans som är helt överlägsen när det gäller att avgöra hur många som har möjlighet att gå ini en bransch är marknaden själv. Det finns inget mera förnämligt instrument för detta. Genom att släppa marknaden friare när det gäller taxietableringar i storstäder kommer vi att få ett bättre kapacitetsutnyttjande, och genom möjligheten till konkurrens får konsumenten möjlighet att välja. Valfriheten hos konsumenten sätter alltid en press på producenten av tjänsten, i detta fall taxiföretagen, att förbättra sin service, att bli mer och mer effektiv. Ingen instans är mera effektiv på detta område än marknaden själv.

Herr talman! Först några ord till Göran Riegnell när det gäller taxi. Det är naturligtvis vackert att prata om valfrihet — man skall tänka på konsumenterna, man skall sätta konsumenterna i centrum. Vem är det då som är den största konsumenten när det gäller taxis tjänster? Jo, det är landsting och kommuner. Ungefär 60 96 av taxis inkomster kommer från landsting och kommuner. Kapacitetsutnyttjandet hos taxi är 50 90 i dag. Det innebär att vi har en i allra högsta grad orationell taxiverksamhet. När samhället svarar för så mycket av taxis inkomster måste samhället också kunna ställa krav på att branschen sköts rationellt. Det är inte bara jag som är ängslig, utan det är man även inom taxinäringen. Taxiförbundet gick helt nyligen ut med en skrivelse till transportrådet där man ställde krav på åtgärder i syfte att minska överkapaciteten inom taxinäringen. Man ställde krav på nyetableringsstopp för en tid av minst tre år. Man ställde krav på överlåtelsestopp för en tid av minst tre år. Man ställde krav på att en åldersgräns skall sättas för tillståndsinnehav. Det är vad taxinäringen begärt hos transportrådet för att få en bättre tingens ordning inom branschen, för där är man allvarligt oroad. Beträffande länshuvudmannareformen fick jag av Göran Riegnell aldrig något svar på hur moderaterna i fortsättningen tänker ställa sig när det gäller denna reform. Personligen fick jag den uppfattningen att den länshuvudmannareform som en moderat kommunikationsminister en gång ställde sig i spetsen för är moderaterna i dag beredda att avskaffa. Faktum är att vi sedan vi fick länshuvudmannareformen fått en bättre kollektivtrafik. Det finns siffror som visar att kollektivtrafiken ute i länen i de flesta fall ökat med mellan 50 och 60 96 sedan vi fick denna reform, alltså sedan landsting och kommuner fick ansvaret för kollektivtrafiken. Det tror jag att människorna upplever mycket positivt ute i länen, kanske framför allt i de glesbygdslän där man tidigare haft det mycket svårt i det här avseendet. Från vårt håll kommer vi att slå vakt om denna länshuvudmannareform. Kan man vidareutveckla reformen så att vi får en ännu bättre kollektivtrafik än vad vi i dag har, då kommer vi från socialdemokratiskt håll att ställa upp för det. Till slut till Olle Grahn. Frihet är en sak. Frihet under ansvar är en annan sak.

Herr talman! Först några ord angående taxi. Jag tyckte att Olle Östrand började så vackert när han talade om problemet med överetablering och problemet med bristande effektivitet. Det är alldeles riktigt att vi har dessa problem. Men Olle Östrand förklarade inte på något sätt hur man skulle kunna komma till rätta med överetableringsproblemet, som vi ju redan nu har samtidigt som det finns tillståndskrav. Han förklarade inte heller hur denna reglerade näring skulle kunna bli mera effektiv. Och framför allt ville han inte kommentera min synpunkt att konkurrens mellan likvärdiga parter på en marknad normalt leder till både bättre effektivitet och relativt lägre priser. Jag är fullt medveten om att det var en moderat kommunikationsminister som lade fram propositionen om länshuvudmannareformen. Men numera har det visat sig att systemet delvis har utvecklats i annan riktning än vad som sades från början. Bl. a. sades det i propositionen att det var önskvärt att anlita entreprenörer i verksamheten. Fler och fler länshuvudmän tar över verksamheten själva. Huvudorsaken till att vi är så oroliga är, som jag sade, att kostnaderna stiger katastrofalt. Även partikamrater till Olle Östrand har noterat detta. En socialdemokrat i Bohustinget behandlade detta vid ett sammanträde i förra veckan och uttryckte samma oro som vi gör. Alltså inser fler och fler att vi måste se över länshuvudmannareformen, se hur vi kan styra den rätt.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
Herr talman! Göran Riegnell sade att jag inte kan anvisa några vägar för Onsdagen den att göra förhållandena bättre inom yrkestrafiken. Då vill jag rekommendera = 17 oktober 1984 Göran Riegnell att läsa på den proposition som vi behandlade den 8 februari. Där finns en rad förslag som innebär att man på sikt skall få en bättre tingens — Vissa yrkestrafikordning i branschen. frågor Det skall ju inte bli någon mer votering här i dag, så vi skulle kunna fortsätta debatten ett bra tag till utan att ledamöterna behövde känna sig besvärade. Men när det gäller länshuvudmannareformen, Göran Riegnell, föreslår jag att vi tar debatten den dag vi har propositionen på bordet. Jag är övertygad om att vi då skall kunna föra en konstruktiv debatt även om de frågorna, för den propositionen blir ytterligare ett steg på vägen till en bättre kollektivtrafik ute i länen.

Herr talman! Jag ber att få meddela att följande interpellationer på grund av arbetsbelastning och resor inte kommer att kunna besvaras inom föreskriven tid. Med interpellanterna har överenskommits att Bengt Westerbergs interpellation till statsministern om regeringens åtgärder för att förbättra den svenska ekonomin besvaras den 12 november, att Margit Gennsers interpellation om effekterna av vinstdelningsskatten besvaras den 16 november och att Lars Tobissons interpellation om regeringens åtgärder
I en interpellationsdebatt mellan finansminister Kjell-Olof Feldt och mig den 2 maj 1983 gjorde finansministern följande uttalande: ”Om det i framtiden framläggs något förslag om en ny skatt för villafastigheter, är det i så fall ett resultat av överväganden som kan komma att göras i den nyligen tillkallade bostadskommittén. Något sådant förslag kommer icke att framläggas från finansdepartementets sida.” Den 26 april 1984 beslutade regeringen på förslag av statsråden Gustafsson och Holmberg att inhämta lagrådets yttrande över lagförslag angående statlig fastighetsskatt.
Herr talman! Nils G. Åsling har i anledning av ett uttalande av mig i en interpellationsdebatt den 2 maj 1983 frågat mig: 1. Vad är orsaken till att bostadskommitténs överväganden inte har avvaktats innan förslag om ny skatt för villafastigheter framtagits? 2. Vad är skälet till att förslaget om statlig fastighetsskatt utarbetats inom bostadsdepartementet? Regeringen har i dagarna lagt fram en proposition om statlig fastighetsskatt.
Detta beslut utgjorde uppenbarligen inte något resultat av överväganden inom bostadskommittén. Förslaget hade i stället utarbetats inom bostadsdepartementet. 1. Vad är orsaken till att bostadskommitténs överväganden inte har avvaktats innan förslag om ny skatt för villafastigheter framtagits? 2.
I fråga om motiven till förslaget vill jag hänvisa till propositionen. Vi kommer senare att få tillfälle att diskutera fastighetsskatten i kammaren. Vad gäller handläggningen av förslaget vill jag nämna att lagstiftningsärendet har beretts gemensamt av bostadsoch finansdepartementen. Den lagtekniska utformningen har varit en uppgift för finansdepartementet.
Vad är skälet till att förslaget om statlig fastighetsskatt utarbetats inom bostadsdepartementet?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

Rent formellt är det ett anmärkningsvärt förfarande som regeringen ger sig in på här. Man kör över den bostadskommitté som finansministern i vår tidigare debatt hänvisade till och som skulle värdera den här frågan. Man har inte gjort en regelrätt remissbehandling av frågan. Man hänvisar i propositionen till underhandskontakter, dvs. man öppnar dörren för underhandslobbying av en modell som vi dess bättre varit besparade från i svenskt politiskt liv. När det gäller det lagtekniska säger finansministern att detta lösts i samarbete mellan bostadsoch finansdepartementen, men realbehandlingen har ju skötts av bostadsdepartementet. Detta är dock en skattefråga, som självfallet får långtgående konsekvenser för de berörda villaägarna. Jag finner behandlingen ytterligt anmärkningsvärd. Den får karaktären av en panikåtgärd från regeringens sida med svåröverblickbara konsekvenser framför allt för den stora grupp villaägare som kommer att drabbas av detta.

Herr talman! Nils Åsling har frågat mig om jag är beredd att föreslå riksdagen att någon vinstdelningsskatt och någon extra löneavgift till löntagarfonderna inte skall utgå under år 1985. Bakgrunden till frågan är uppgifter om att vinstdelningsskatten och den lönebaserade avgiften för år 1984 kommer att inbringa drygt 4 miljarder kronor. Bara en mindre del belöper på avgiften. Siffran 4 miljarder kronor skall jämföras med den årliga medelstilldelningen till löntagarfondsstyrelserna som är maximerad till 2 miljarder kronor i 1984 års penningvärde. En bra bit av år 1984 återstår ännu. Det är redan av det skälet vanskligt att göra några prognoser över hur mycket vinstdelningsskatten kommer att ge. Det slutliga skatteutfallet beror också på företagens dispositioner i form av avsättningar till investeringsfonder, koncernbidrag m.m. Om detta vet vi inget nu. Nils Åsling är alltså tidigt ute med sin fråga. Även om de uppgifter han åberopar skulle visa sig vara riktiga följer inte av detta att 1985 års vinster bör befrias från skatt och avgift. Det är nämligen helt naturligt att skatteoch avgiftsuttaget ett högvinstår överstiger vad löntagarfondsstyrelserna omedelbart kan disponera. Ett eventuellt överskjutande belopp får löntagarfondsstyrelserna utnyttja under år då skatten och avgiften —i 1984 års penningvärde — inbringar mindre än 2 miljarder kronor. Mitt svar på Nils Åslings fråga är alltså att jag inte är beredd att föreslå någon skatteeller avgiftsbefrielse för år 1985.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

Även om jag är tidigt ute med frågan, det skall jag gärna erkänna, tycker jag att statistiska centralbyråns prognos är vederhäftig och sannolik. Man kommer i realiteten att belasta svensk företagsamhet med den dubbla avgiften mot vad man förespeglade när systemet infördes. Den här avgiften är en tung börda för många, framför allt små, företag. Det kan redan av den anledningen ifrågasättas om inte finansministern borde medverka till att göra en justering, dvs. skjuta på uttaget för nästa år. Vi som nu arbetar med att avveckla löntagarfondsysstemet ser det här som en ytterligare bekräftelse på hur illa anpassat detta system är till de faktiska förhållandena i svenskt näringsliv även i sak — principiellt är det helt oacceptabelt, sett utifrån statsvetenskapliga och konstitutionella synpunkter. Konsekvensen av detta överuttag av avgifter innebär att man ytterligare accentuerar den överflyttning som sker av resurser från små företag till aktieägarna i börsföretagen, eftersom det här är en ur företagens synpunkt mycket central och allvarlig fråga som i hög grad avgör vilken utvecklingskapacitet man har. Jag tycker att finansministern tar alldeles för lätt på den här frågan i sitt svar. Han bryter dessutom mot de principer han och regeringen har angett vid införandet av löntagarfondssystemet. Detta är anmärkningsvärt. Jag vädjar till finansministern att ompröva den inställning som han här har gett uttryck för.
Herr talman! Nils Åsling säger att vinstdelningsskatten är utomordentligt illa anpassad till vårt näringslivs sätt att fungera. Jag vill hävda motsatsen. I själva verket vet vi alla att vinsterna 1984 kommer att slå ett rekord som aldrig tidigare har överträffats och möjligen aldrig kommer att göra det i framtiden. Vinsterna har fördubblats på två år i tillverkningsindustrin och kommer enligt de beräkningar vi har tillgängliga att uppgå till över 50 miljarder kronor 1984. Statistiska centralbyrån har — naturligtvis utan att kunna räkna med hur företagen disponerar dessa vinster, hur mycket som kommer att stå till förfogande för beskattning av olika slag — kommit till detta resultat. Jag vill bara konstatera att uppgifter som, enligt artiklar i pressen, företagen själva har lämnat visar att vinstdelningsskatten spelar en mycket liten roll för de expansiva företagen och de producerande företagen med mycket god lönsamhet. Synnerligen stora företag med vinster i hundramiljonersklassen men som gör investeringar och som kan använda vinsterna på ett vettigt sätt talar om att de kommer att betala en vinstdelningsskatt på några miljoner kronor, dvs. inte ens 196 av den totala vinsten. Det var detta som var avsikten. Att sedan andra företag, företag med stora så att säga passiva tillgångar, får betala en större andel i skatt var faktiskt ett av syftena. Ett syfte vi har med vår politik, herr talman, är nämligen att få företagen att använda sina vinster så produktivt som möjligt. Jag tror att vinstdelningsskatten medverkar till detta.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att devalveringseffekten på företagens vinster kanske har överraskat finansministern. Vi får avvakta det definitiva utfallet, men så här långt finns det ingen anledning att ifrågasätta statistiska centralbyråns beräkningar. Hittills är alltså uttaget det dubbla mot vad regeringen förespeglade kammaren när löntagarfondssystemet infördes. Det är ett anmärkningsvärt förhållande, som jag tycker att finansministern måste ta hänsyn till. Finansministern bekräftade mitt antagande att de stora företagen inte drabbas så allvarligt som de många små företagen, som i och med vinstdelningsskatten har fått en tung och onödig börda. Det är ytterligare en klar bekräftelse på att löntagarfondssystemet måste avvecklas — ju förr desto hellre.

Herr talman! Allan Ekström har frågat justitieministern om riksskatteverket bör ägna sig åt kommersiell verksamhet genom att sälja integritetskänsliga uppgifter ur personregistret REX utan stöd i författning och utan iakttagande av kreditupplysningslagens skyddsregler till förmån för den enskilde. Frågan har överlämnats till mig. Som Allan Ekström förmodligen känner till har datainspektionen meddelat föreskrifter om att REX-registret t. v. inte får användas för kreditupplysningsverksamhet beträffande fysiska personer. Riksskatteverket har överklagat datainspektionens beslut till regeringen. Enligt verkets mening lämnas uppgifterna från registret i enlighet med offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen. Den fråga Allan Ekström har tagit upp är alltså föremål för regeringens prövning och kommer att avgöras när regeringen har fått det beslutsunderlag som behövs. Jag vill inte nu göra några uttalanden som föregriper regeringens kommande beslut.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
Det är egentligen en rättslig skandal att detta, av offentliga myndigheter förda, personregister existerar helt vid sidan av lagen, något som jag påtalade i en motion för nära ett år sedan. Detta rättslösa tillstånd innebär — för det första — att riksdagen inte tagit ställning till eller ens vet vilka uppgifter som i dag insamlas och förvaras i detta omfattande register. Registreras bilinnehav, fordran på försäkringskassan, näringsförbud, konkurser, exekutiva fastighetsförsäljningar och obetalade underhållsbidrag? — för att bara nämna några uppgifter som förekommit i officiella sammanhang. För det andra: vilka personer berörs? Omfattas även andra än gäldenärer i vanlig mening, t.ex. sådana som debiterats böter eller rättegångskostnad? Lika betänkligt är — för det tredje — att man inte klarlagt vilka som får ta del av uppgifterna. Är registret tillgängligt för envar? Det är nämligen så, att riksskatteverket säljer uppgifter ur registret till utomstående, uppgifter vilka alltså insamlats för ett helt annat ändamål, nämligen för att fullgöra myndighetsutövning. Det är denna kommersiella försäljningsverksamhet som är så kuslig för den enskilde, som kanske inte alls känner till att han finns upptagen i registret. Det är därför jag velat fråga om det rättsenliga och lämpliga i denna hantering, som har obestridlig karaktär av kreditupplysning. Eftersom frågan enligt min mening avsåg den enskildes rättssäkerhet ställde jag den till justitieministern, såsom värnare av denna. Det är riktigt som finansministern påpekar, att datainspektionen i visst avseende ingripit och avgivit ett beslut, som är överklagat. Men genom detta beslut uppfylls inte kraven på att riksdagen skall ta ställning genom lagstiftning. Datainspektionens beslut är att betrakta bara som ett provisorium. Jag kommer naturligtvis att följa frågan med uppmärksamhet och intresse.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om vilka särskilda medel, utöver de föga verkningsfulla diskussionerna med parterna på arbetsmarknaden, regeringen tänker tillgripa för att få ned inflationen till 3 96 år 1985. Lars Tobisson har apropå hyresstoppets avveckling och postverkets framställning om en portohöjning i år frågat mig om det ingår som ett led i kampen mot inflationen att tidigarelägga prishöjningar. För att kunna hävda en god ekonomisk utveckling måste vi varaktigt pressa ner prisoch kostnadstrycket i den svenska ekonomin. Vid de diskussioner som regeringen fört med arbetsmarknadens parter har dessa visat stor förståelse för detta. Parterna har därför förklarat sig villiga att verka för en lönekostnadsutveckling 1985 som är förenlig med ambitionen att få ner prisstegringarna till nivån 3 96 nästa år. Till skillnad från Hugo Hegeland har jag således en positiv uppfattning om värdet av dessa diskussioner. Jag vill också framhålla att finansoch penningpolitiken numera bedrivs med stor stramhet. Därutöver har bl.a. likviditetsdämpande åtgärder satts in, olika utgiftsslag i statsbudgeten avindexerats och åtgärder mot s.k. flaskhalsar på arbetsmarknaden vidtagits. Sammantaget bör dessa åtgärder verksamt bidra till att dämpa inflationstrycket i ekonomin. På Lars Tobissons fråga är svaret nej.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för vänligheten att svara på min fråga, men jag är naturligtvis långt ifrån tillfredsställd med svaret. Regeringen gick förra året ut och sade att den 1984 skulle få ned inflationen till 4 96. Det kommer regeringen att grundligt misslyckas med, eftersom vi kommer upp i en prisstegringstakt som säkerligen ligger 50 90 över det här målet. Vad gör regeringen då? Jo, då säger man: För nästa år sänker vi inflationsmålet och sätter det till högst 3 96. Det är ju, herr talman, lika tokigt som om en höjdhoppare som försöker — Nr 11 klara 2.30 men hela tiden misslyckas skulle säga: Höj ribban till 2.40 i stället! Torsdagen den Då skall jag nog klara det. 18 oktober 1984 Man kan också, för att ta ett annat exempel, jämföra med en löpare som fått för sig att han skall springa engelska milen under 4 minuter. Han tränar Om regeringens hela året, men konditionen räcker inte till. Han skulle på motsvarande sätt inflationsmål för år kunna säga: O.K., jag klarar det inte, men nästa år skall jag springa milen 1985 under 3 minuter i stället. Jag frågar mig vilka undergörande medel finansministern egentligen besitter. Finansministern har visserligen blivit ganska uppmärksammad för sin poetiska förmåga — även om den långt ifrån skulle räcka till för ett Nobelpris — och han har även blivit ett eftertraktat intervjuobjekt, men det måste finnas någonting annat. Kan finansministern möjligen vara inspirerad av den berömda sagan om trollkarlens lärling, tonsatt av Paul Dukas och filmad av Walt Disney? Som ni vet lyckas trollkarlen i sagan att med några knyckiga armrörelser och besvärjelseformler få vattenvågorna att dra sig tillbaka. Är det liknande besvärjelseformler som finansministern har som ett trumfkort i rockärmen för att få inflationsvågen att dra sig tillbaka? Eller tänker finansministern göra som en del idrottsmän, som för att överträffa sig själva sväljer en mängd piller med anabola steroider? Någonting särskilt måste ju till, om regeringen skall kunna uppfylla inflationsmålet 3 26 nästa år. De lönekrav som enligt SAF har framlagts inom verkstadsindustrin ligger nämligen på 8-9 96. Konjunkturinstitutet säger att de ligger på 7 7o. Och så säger finansministern att parterna på arbetsmarknaden förklarat sig villiga att verka för en lönekostnadsutveckling som är förenlig med ambitionen att få ner prisstegringarna till 3 Zo nästa år. Men det finns ingenting som tyder på det. Den röra som vi fått den allra senaste tiden är Kjell-Olof Feldt väl medveten om. Värdet av diskussionerna har inte ifrågasatts. Jag säger att de är föga verkningsfulla. Redan utgångspunkten, att tro att man har ett givet löneutrymme på 596 som kan delas mellan olika fackförbund, är helt verklighetsfrämmande. Det finns inget givet löneutrymme. Däremot kommer naturligtvis löntagarna att påverkas av att regeringen ställer upp helt orealistiska inflationsmål — de tror inte på dem.

Herr talman! Jag tackar för finansministerns korta svar på min fråga, även om det är svårt att få det att stämma med verkligheten. Det är viktigt att bekämpa inflationen. Men den kamp finansministern för är mest ett ordkrig. Att försöka prata bort prisstegringarna är inte bara verkningslöst — det är också farligt, eftersom de upprepade misslyckandena kan ge intryck av att inflationen inte går att besegra. För det krävs konkreta åtgärder för att minska budgetunderskottet, sänka skattetrycket och frigöra näringslivet från regleringar och byråkratisk kontroll. Det är helt enkelt fel att prisstegringen skulle ha avtagit under senare år i Sverige. När socialdemokraterna återkom till regeringsmakten var infla 121 tionstakten knappt 8 26. Det är den nu också. Det allvarliga är att medan vi då låg på genomsnittet i OECD-länderna, har detta sedan dess sjunkit till ungefär 5 Jo. Viktiga konkurrentländer ligger än lägre, och det betyder att vår konkurrenskraft åter försämras i rask takt. När det i våras stod klart även för regeringen att 4-procentsmålet inte skulle nås klippte finansministern till med prisstopp, hyresstopp och andra regleringsåtgärder. Alla vet att den sortens medicin inte botar sjukan utan bara döljer symtomen. Lagom till semestern togs också prisstoppet bort lika plötsligt som det hade kommit. Hyresstoppet var bestämt att gälla till nästa årsskifte. Men nu är det plötsligt brått att ta bort det redan den 1 november. Förklaringen är givetvis att sedan 4-procentsmålet redan har brutits igenom med bred marginal, innebär det taktiskt sett ingen ytterligare förlust, om priserna stiger ännu mer i slutet av året. Tvärtom kan det underlätta att regeringens 3-procentsmål för nästa år hålls vid liv litet längre. Den här tekniken använde regeringen redan för ett år sedan, då man höjde spritoch tobaksskatten och sänkte matsubventionerna strax före årsskiftet. Den här gången är det inte bara hyreshöjningarna som tidigareläggs. Enligt tillförlitliga uppgifter har postverket förmåtts flytta sina planerade portohöjningar från den 1 februari 1985 till slutet av innevarande år, trots att man inte är i något omedelbart behov av kassaförstärkning. Även SJ, som för ovanlighetens skull visar överskott, höjer priserna i slutet av året. Tidigareläggning av prishöjningar är ett egendomligt inslag i kampen mot inflationen. Men det är väl där man hamnar, om man inte förmår sätta in verksamma åtgärder. Kan finansministern bestrida att priserna en bit in på nästa år blir minst lika höga som de skulle ha varit utan dessa manipulationer? Vill han förneka att kostnaderna för allmänheten totalt sett blir högre, därför att man tidigare tvingas betala de prishöjningar som regeringen vill städa bort ur statistiken för nästa år?

Herr talman! Margit Gennser har frågat justitieministern om 1. regeringen förbereder eller kommer att förbereda en lagstiftning som stadgar totalförbud mot s.k. våldsleksaker, 2. justitieministern anser att det är regeringens uppgift att stadga vilka varor som allmänheten får köpa och icke köpa. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Försäljning av krigsleksaker har tidigare behandlats i riksdagen. År 1978 var vi här i kammaren eniga om att en sanering av utbudet av krigsleksaker var angelägen och att den i första hand borde ske genom frivilliga överenskommelser mellan ansvariga myndigheter och leksaksbranschen. Den 8 januari 1979 träffades en överenskommelse mellan konsumentverket och lekmiljörådet — nuvarande barnmiljörådet — å ena sidan och leksaksoch postorderbranschen å andra sidan om att vissa leksaker med militär anknytning inte skulle få saluföras. Enligt vad jag erfarit har den här överenskommelsen haft stor genomslagskraft. Frågan om åtgärder för att förhindra en fortsatt försäljning av krigsoch våldsleksaker är vidare aktuell inom Nordiska rådet. De senaste åren har enligt uppgift nya typer av leksaker och spel med våldsinslag kommit ut på marknaden. För egen del anser jag att den principiella inställning som riksdagen intog år 1978 fortfarande är den riktiga. Den omständigheten att nya produkttyper som inte omfattas av gällande överenskommelse kommer ut på marknaden ändrar inte den bedömningen. Det naturliga är att nya överläggningar tas upp. Enligt vad jag har erfarit har barnmiljörådet påbörjat en diskussion med leksaksbranschen och konsumentverket om en eventuell revidering av gällande överenskommelse. Mitt svar på Margit Gennsers första fråga är sålunda att regeringen inte förbereder en lagstiftning som stadgar totalförbud mot s.k. våldsleksaker. När det gäller Margit Gennsers andra fråga är verkligheten inte så enkel att jag kan svara ja eller nej. I princip är det naturligtvis inte regeringens uppgift att avgöra vilka varor allmänheten får köpa och inte köpa. Samtidigt finns det ju en ganska utbredd enighet om att det allmänna måste ta på sig ett ansvar för att varor som är farliga för hälsa, säkerhet och miljö inte säljs.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag hade ställt min fråga till justitieministern, men jag får svar av finansministern. Varför hade jag ställt min fråga till justitieministern? Jo, därför att frågan berör övergripande rättsliga problem. Vad händer egentligen om vi håller på och lagstiftar om den ena oväsentliga detaljen efter den andra? Det kan röra sig om förbud mot leksaker föreställande vapen från tiden före första världskriget, om förbud mot krigiska föremål generellt sett, vare sig de fanns före eller efter första världskriget, eller om förbud mot krigiska föremål och andra våldsföremål som saluförs som leksaker och som föreställer något som vi i nuläget inte kan ha en uppfattning om — nämligen framtida leksaker. Jo, vad som händer är att vi förstör hela vår lagstiftning. Det gör vi vare sig vi kallar det för frivilliga överenskommelser eller vi går in och lagstiftar. Hur påverkar en sådan här lagstiftning våra rättsvårdande myndigheter? Deras verksamhet kommer att framstå som mer och mer bisarr. Dessa frågor är övergripande rättsliga frågor som borde intressera en justitieminister. Nåväl — varför får jag svar av finansministern? Är det därför att han har den bästa insikten om våldsleksaker och deras aggressivitetsska pande och bestående inverkan på barn, och kanske även på vuxna? Inte alls. Nej, det är så att finansministern — eller hans byråkrati — har hand om frågor som gäller lagar om sprängämnen och andra farliga varuslag, i framtiden kanske också våldsleksaker. Det är verkligen ett diversifierat arbetsfält som finansministern råder över, från hantering av miljardbudgetar och avtalsförhandlingar till våldsleksaker. Det är inte att undra på att resultatet blir därefter. Ett sätt att rationalisera, finansministern, är att låta våldsleksakerna bli en angelägenhet för föräldrarna — vad riksdagen nu än uttalade 1978. Men detta tycks finansministern inte inse. Jag skall i en framtid med glädje studera vad ni kommer fram till när ni måste ta ställning till om både smurfar med en golfklubba i handen och smurfar med ett svärd i handen är våldsleksaker.

Herr talman! Margit Gennser sade sig frukta att det skulle uppstå en del bisarra inslag i vår förvaltning om vi lagstiftade mot våldsleksaker. Det är möjligt. Jag kan bara konstatera att kammarens frågestunder ibland har en del bisarra inslag. Här får Margit Gennser ett mycket klart besked om att regeringen inte överväger någon lagstiftning mot våldsleksaker. Sedan kommer hon med en flammande appell mot sådan lagstiftning. På något sätt skulle det också vara fel att beskedet lämnas av mig och inte av justitieministern. Men hur regeringen fördelar arbetet inom sig må väl ändå vi i regeringen vara bäst på att bedöma.
Herr talman! Ja visst, det får regeringen bedöma alldeles själv. Jag vill bara påpeka för allmänheten att den här arbetsfördelningen kan synas något bisarr.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Frågan gäller som bekant inte bara ambassadörshustrur utan en hel kategori medborgare som, fastän de aldrig fått någon lön från Sverige, ändå arbetat mycket för Sverige. Merparten av dem — det är mest kvinnor — har just på grund av mannens yrke fått lov att lägga ned en massa tid och arbete på en representation som är en förutsättning för att mannen skall anses sköta sina uppgifter. De begär inte lön för sitt arbete — det räknas ju in under begreppet hushållsarbete, och sådant räknas inte ens in i bruttonationalprodukten — samtidigt som det arbete som de utför är nödvändigt och av stort värde för alla svenskar. Då tycker jag inte det vore mer än rimligt att vi tillförsäkrade dem samma sociala förmåner som alla andra svenskar får. Om man inte kan bo i landet på grund av sin mans arbete har man i det här fallet ändå arbetat åt Sverige på svensk mark utomlands utan betalning. Vi kunde tacka för den hjälpen med folkpension. Nu säger Sten Andersson — och han förefaller tycka som jag — att det handlar om människor som har gjort Sverige stora tjänster, men hänvisar till att socialförsäkringen är av generell natur och att det knappast är möjligt eller lämpligt att införa särskilda regler. Men, herr talman, om socialförsäkringen är av generell natur borde den gälla lika för alla svenska medborgare, oavsett var de bor någonstans — det tycker jag är både möjligt och lämpligt. Jag kan ställa mig bakom att frågan löses avtalsvägen i stället, om det är så krångligt att ändra i socialförsäkringslagen. Och vi kan kanske vara ense om att det är krångligt att ändra i den, för den ligger inte skattelagstiftningen långt efter. Då skulle jag gärna vilja veta: Är socialministern beredd att lägga positiva synpunkter på dessa människors arbete och försöka tala för dem i förhandlingarna? Jag tror att det vore bra.

Herr talman! Jag tackar Sten Andersson för det. Det gläder mig särskilt att en granne till honom på regeringsbänken som har hand om löner och anställningar sitter här och lyssnar på debatten.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det är inte första gången vi diskuterar familjepolitik, och denna frågeomgång får väl vara en uppvämningsrunda för detta riksmöte. En fortsatt debatt behövs. Den reform som antogs i våras betraktades av alla som ett provisorium. Det talades mycket om att det var ett första steg, och min fråga är alltså avsedd att vara en fortsättning på den debatten, inte bara en upprepning av vad som då sades. Frågan är alltså vad som nu kommer efter det provisorium som träder i kraft den 1 januari nästa år. Vid debatten i våras uppfattade jag socialministern som att det även från regeringens sida fanns ett intresse av att lägga fram riktlinjer för en fortsatt familjepolitisk reformverksamhet. Mot denna bakgrund var det som kom ut av den socialdemokratiska kongressen en besvikelse. En förlängning av föräldraförsäkringen någon gång i en avlägsen framtid var i stort sett allt. Man frågar sig vart resten tog vägen. Vad vill man göra åt det faktum att en växande andel av barnfamiljerna befinner sig under gränsen för skälig levnadsstandard, att en växande andel av barnfamiljerna har blivit beroende av regelbunden socialhjälp? Väljer regeringen och socialdemokratin att blunda för verkligheten, därför att det saknas bra förslag om hur denna verklighet skall förändras? En vanlig, hårt arbetande arbetare eller tjänsteman kan i dag inte försörja en trebarnsfamilj på sin lön. Det är knappt att det går om båda makarna förvärvsarbetar. Barnfamiljerna får helt enkelt inte behålla så mycket av sin inkomst att ekonomin går ihop. Barnfamiljerna är, kan man säga, överbeskattade. En lägre beskattning när de har ansvar för barnens försörjning är rimlig. Det är en teknisk fråga om man väljer att betala ut barnbidrag eller om man medger avdrag på skatten. Men en rejäl omfördelning över livstiden och mellan grupperna är nödvändig. Det är djupt oroande att den socialdemokratiska regeringen inte tycks ha någon handlingsberedskap eller någon plan för en fortsatt reformering av familjestödet. I den meningen är socialministerns svar oroande.

Herr talman! Det var många angrepp och beskyllningar, som naturligtvis alla tjänar ett och samma syfte, nämligen att dölja att regeringen själv är helt tomhänt. Nu har jag ställt en fråga till socialministern, om regeringen har någon plan för att förbättra barnfamiljernas ekonomi. Det svar vi får här i dag är att regeringen inte har någon sådan plan. Socialministern väljer att i stället beskylla mig och folkpartiet för ofullkomligheter i vår politik. Jag skall gärna beskriva den utförligt när jag har litet längre tid på mig än det fåtal sekunder jag nu har. Min fråga nu tjänar till att efterhöra om regeringen har någon plan — som skall föreläggas riksdagen — för hur barnfamiljernas ekonomi skall förbättras. Jag har påpekat i min fråga att ungefär 40 96 av antalet barnfamiljer i dag lever på en standard som understiger vad konsumentverket anser vara skälig levnadsstandard. Jag har inte påstått att denna uppgift kommer från konsumentverket. Jag har inte heller fått den från moderaterna. Om socialministern vill veta vilken källan är, kan jag nämna att det är en beräkning som kommer från Svenska arbetsgivareföreningen. Jag blygs inte för att säga det! Det vore bra om socialministern kunde påvisa att det inte förhåller sig på det här viset, och det vore ännu bättre om han ville tala om vad han vill göra för att se till att andelen sjunker. Det råkar vara så att t.ex. Stockholms kommun har en socialhjälpsnorm som i huvudsak överensstämmer med konsumentverkets begrepp ”skälig levnadsstandard”. Det händer alltså också här att en mycket stor andel av barnfamiljerna hamnar under denna norm och blir beroende av socialbidrag i stället för att kunna leva på sin inkomst. — Vad vill socialministern och regeringen göra åt detta faktum?

Herr talman! Det är ganska trist att socialministern beskyller mig för att stödja mig på falsifikat. Jag har inte ett ögonblick påstått att uppgiften om 40 20 kommer från konsumentverket. Det vore fint om socialministern kunde ta tillbaka den beskyllningen. Reformen i våras — som kom till stånd efter rent ut sagt provocerande uppträdande från oppositionen — var ändå ett provisorium, Sten Andersson. Min fråga är: Finns det förslag till en fortsättning? Finns det en beredskap för att hjälpa barnfamiljerna ur den brydsamma ekonomiska situation de befinner sig i? Det var ett första steg som togs. Kommer regeringen att ta ett nästa steg, av egen kraft? Nu väljer Sten Andersson igen att skylla på att det är svårt att genomföra förbättringar, eftersom oppositionen är splittrad. Men det räcker att ni försöker ena er inom regeringen, Sten Andersson. Det är det enda jag kräver. Regeringen borde ta initiativet och lägga fram en plan för förbättrat familjestöd. Vi tar ansvar för den politik vi för. Vi har en plan för hur barnfamiljerna skall få hjälp att ta sig ur sin besvärliga ekonomiska situation. Har regeringen en sådan plan? Svaret efter den här debatten är nej.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det är möjligt att min fråga kan uppfattas som ett utslag av otålighet, men i så fall delar jag nog den otåligheten med många som tänker försöka etablera sig som entreprenörer och med många andra som vill anlita entreprenörers tjänster. Den 9 november i fjol behandlades här i kammaren en motion i vilken jag och två medmotionärer krävde en klar gränsdragning mellan begreppen arbetsgivare och arbetstagare när det gäller verksamhet i skogen. Frågan har förvisso giltighet långt utanför detta verksamhetsområde. Socialförsäkringsutskottet hänvisade vid behandlingen av motionen till socialavgiftsutredningen, vars betänkande var att vänta i början av innevarande år. Nu utlovas det i februari 1985 — ett års försening alltså. Löftet påminner om det som gavs i fjol. Det är väl bara att hoppas att det inte blir ytterligare förseningar. Det går i dag mitt i en högkonjunktur något hundratal skogsarbetare arbetslösa i ett skogslän som Värmland. Arbetsobjekt finns det. Avverkningarna av både timmer och massaved är omfattande. Skogsvården är på många håll eftersatt, vilket skulle kunna åtgärdas nu när virkespriserna också är gynnsamma. Men arbetskraften saknas. Den går arbetslös! Orsaken är, som jag tidigare påpekat, till stor del att finna i Vänerskogskonkursen — ingen ny, stor arbetsgivare har trätt fram och berett de tidigare Vänerskogsanställda nya arbeten. Mindre entreprenadföretag har förvisso trätt till, men det räcker inte. Deras verksamhet hindras dessutom just av riksförsäkringsverkets anvisningar, som är minst sagt oklara. Kör man med häst eller traktor i jordbruket är man enligt riksförsäkringsverket att klassa som företagare, men kör man med samma häst eller traktor i skogen är man arbetstagare. Var finns konsekvensen? Det här innebär en stor risk att många skogsägare som inte klarar alla de arbetsuppgifter som nu åläggs skogsägare får problem. Antingen måste de bli arbetsgivare, och det är många äldre som inte klarar alla de uppgifter som medföljer det ämbetet, eller också försöker de köpa tjänster och tvingas då förutom arvodena betala socialförsäkringsavgifter, eftersom vederbörande inte klassas som arbetsgivare. Det leder till för låg verksamhet i skogen; det

Herr talman! Det här var mycket positivt, tycker jag. En målare kan bli stämplad som arbetsgivare mer eller mindre med en pensel i fickan. Men för att bli arbetsgivare i skogen krävs det i dag nästan utan undantag en skogstraktor i miljonklassen. Det är skillnad. Jag hoppas att Sten Andersson kan medverka till ett snabbt resultat i enlighet med det löfte han just har avgivit.

Herr talman! Lars Andersson har frågat mig vilket syftet är med den föreslagna ändringen av ellagen och om jag kan redogöra för i vilken omfattning det förekommer att elleverantör med stöd av den nu gällande ellagen vägrar elleverans till värmepumpar. Lars Andersson har rätt i att debatten har skapat oro helt i onödan, eftersom den har givit spridning åt en felaktig bild av regeringens förslag och avsikter. Fakta är följande: F.n. är den grundläggande regeln att eldistributören har rätt att vägra leverans av el till värmepumpar inom fjärrvärmeoch naturgasområde genom ett enkelt administrativt beslut. Eldistributören är ofta densamma som fjärrvärmeleverantören. Enligt det förslag regeringen lagt fram blir grundregeln att eldistributören är skyldig att leverera el till värmepumpar även inom fjärrvärmeoch naturgasområden. Den kan visserligen inskränkas. Men det blir fråga om undantagsfall. Härför krävs ett uttryckligt beslut i kommunfullmäktige. Frågan blir då föremål för offentlig debatt och demokratisk kontroll. Syftet med förslaget är att undanröja onödiga hinder för värmepumpar och att i kommunerna driva fram en planering, som leder till en riktig avvägning mellan hushållning med energi, ny teknik samt användning av fjärrvärme och 151 naturgas. Därigenom blir det också möjligt att undvika, ofta onödiga, intressekonflikter. Hittills har ca 80 000 värmepumpar installerats. Eldistributörer har i 25 till 30 fall vägrat att leverera ström till värmepumpar. Jag avser då sådana ärenden där frågan om leveransskyldigheten hänskjutits till statens energiverk. Ytterligare fall kan naturligtvis ha förekommit. Det rör sig således om ett i sammanhanget försumbart antal fall av leveransvägran. Dessa kan inte anses ha bromsat utvecklingen.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret. Jag ställde mina frågor just med anledning av den senaste tidens debatt om möjligheterna att vägra leverans av el till värmepumpar inom fjärrvärmeoch naturgasområden. Den debatten har skapat oro och osäkerhet på värmepumpsmarknaden och har bl.a. föranletts av regeringens förslag till ändring av ellagen. Energiministerns klarläggande av syftet bakom den föreslagna ändringen är därför mycket välkommet. Debatten har ibland givit sken av att regering och riksdag skulle ha en tveksam inställning till den nu pågående introduktionen av värmepumpar. Förhållandet är ju det rakt motsatta, vilket energiministerns svar också visar. Viljan att underlätta introduktionen av värmepumpar framgår bl.a. av riksdagens beslut om att det under år 1984 skall utgå ett upp till 15-procentigt stöd för installation av värmepumpar. Energiministerns svar visar också att den påstådda konkurrensen mellan enskilda värmepumpar och fjärrvärme inte alls är av den omfattning som debatten antyder. Ca 80 000 installerade värmepumpar och knappt 30 kända fall, där elleverantören har vägrat el till värmepumpar, talar sitt tydliga språk. Fjärrvärmekommuner arbetar emellertid under olika förutsättningar, vilket kan innebära att det i vissa kommuner uppstår konflikter mellan fjärrvärmekollektivets och enskilda fastighetsägares intressen. Jag tänker då främst på tillgången till spillvärme, avfallsförbränning m.m. Därför anser jag det riktigt att det nu har framlagts ett förslag om hur man utifrån lokala förhållanden skall avgöra eventuella konflikter. Detta förslag skall ju behandlas av riksdagen senare i höst, varför jag nu avstår från vidare kommentarer. Värmepumpstekniken är ju den nya teknik som snabbast funnit sin plats i det svenska energisystemet. Synen på värmepumpar har på kort tid förändrats så att de i dag betraktas som en enkel och trygg installationsåtgärd för att reducera energiförbrukningen. Den snabba och välkomna introduktion som värmepumparna fått har dock medfört en del nackdelar för den enskilde konsumenten. Värmepumpsmarknaden har blivit litet av en djungel. Det är svårt för den enskilde att välja mellan olika värmepumpar och olika tekniska lösningar. Detta har gjort att det utan tvivel uppträder ett antal oseriösa leverantörer på marknaden. Med anledning av det och med anledning av att staten ju i dag satsar stora pengar på introduktion av värmepumpar skulle det vara intressant att höra hur energiministern ser på förhållandena på dagens värmepumpsmarknad.

Herr talman! Först vill jag understryka att regeringen ser på värmepumpar som en bra och effektiv och energisnål teknik som vi behöver på både kort och lång sikt, både före och efter kärnkraftsavvecklingen. Det är också därför som vi har stött introduktionen av denna teknik med en rad åtgärder, däribland det investeringsbidrag som nu ges. Vi har också arbetat aktivt för att främja introduktionen genom information och utökat konsumentskydd.

Vi hoppas att detta skall kunna kompletteras med ett försäkringssystem. De seriösa och bra värmepumpstillverkarna kommer att gynnas av den här överenskommelsen förutom konsumenterna, och det kommer då att bidra till den sanering av marknaden som Lars Andersson efterlyste. Energiupphandlingsdelegationen har också på regeringens uppdrag utarbetat en informationsskrift till samtliga hushåll i landet som inom kort kommer att delas ut och som kommer att ytterligare förbättra informationen och konsumentstödet på det här området.

Herr talman! Margit Gennser har frågat om justitieministern avser att vidta någon åtgärd som hindrar kommunalpolitiker att bryta mot lagarna. Frågan har ställts mot bakgrund av vissa uppgifter i pressen med anledning av Sigtuna kommuns aktieaffärer i Märsta Hantverkshus AB. Frågan har överlämnats till mig. Jag har tidigare i år besvarat två frågor i samma ämne. Jag sade då att jag naturligtvis inte kan ställa mig bakom ett förfarande som innebär att kommunerna åsidosätter de regler om den kommunala verksamheten som har beslutats av riksdagen. Jag framhöll samtidigt att kommunerna lojalt brukar följa dessa regler och alltså väl sköter sina uppgifter som samhällsorgan inom ramen för den kommunala självstyrelsen. Jag avslutade med att säga att jag inte var beredd att vidta några åtgärder. förhindra lagbrott av kommunalpolitiker Liksom i mitt tidigare svar vill jag inte uttala mig om det enskilda fallet. Enligt vad jag har erfarit är det föremål för polisutredning och undersökning av JO. Min allmänna inställning till saken är givetvis alltjämt att det är oacceptabelt att kommunala organ eller förtroendevalda sätter sig över givna regler för den kommunala verksamheten eller trotsar domstolarnas avgöranden i kommunalbesvärsmål. I första hand har beslutsfattarna att ta sitt politiska ansvar inför väljarna. Låt mig tillägga att de förtroendevalda i kommuner och landstingskommuner också har ett ansvar för den kommunala självstyrelsen som sådan. Den långtgående frihet som kommunerna har i svenskt samhällsskick förutsätter att man från kommunal sida följer de lagar som riksdagen har stiftat. Rättsordningen tillhandahåller dessutom ett system med sanktioner mot oriktiga kommunala förfaranden. Detta system är enligt min mening tillräckligt. Jag är alltså inte beredd att nu vidta någon sådan åtgärd som avses i frågan. Däremot kommer jag mycket uppmärksamt att följa kommunernas åtgärder från synpunkten att respekten för efterlevnaden av lagar och författningar skall upprätthållas.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag har tagit upp denna fråga just därför att den tidigare varit föremål för diskussion här i riksdagen. Jag tycker det är anmärkningsvärt att kommunalpolitiker framhärdar i att inte vilja följa domstolar och lagar. Både statsrådet och jag har varit kommunalt verksamma, och vi vet bägge att kommunalpolitiker ofta går på gränsen till vad som är tillåtet inom den kommunala kompetensen. Överklagas inte besluten betraktas de som lagliga. Överklagas de kan det bli domstolsutslag mot de åtgärder som vidtagits. Detta är inte bra. En praxis växer fram undan för undan, och det betyder ofta att det lönar sig för kommunalpolitiker att bryta mot kommunallagen. Det vill jag påpeka. Jag tror det är väsentligt att göra någonting, t.ex. se på den kommunala kompetensen. Jag tror också det är väsentligt att vi skärper den kommunala revisionen, så att denna typ av betänkligt beteende verkligen påtalas mycket mer i fullmäktigeförsamlingarna. I vissa fall bör man också ha sanktionsåtgärder. Kommunal revision har inte varit utredd på många år här i Sverige. Där tror jag civilministern verkligen har ett arbetsområde. Jag tror också att man måste ha snabbare sanktioner mot människor som trotsar lagen. Politiker skall inte få trotsa lagen medan medborgarna skall vara skyldiga att iaktta alla gällande rättsregler. Det finns mycket små möjligheter för en enskild att åberopa rättsvillfarelse om han gör fel. I princip krävs inte bara att man skall kunna alla lagar — de är många nog — utan man skall också känna till myndigheternas normgivning: Man kan inte åberopa att man inte känt till den i fråga om t.ex. skattelagstiftning. Men i Sverige kan 1984 en framträdande kommunalpolitiker säga att ibland måste man bryta mot lagen. Jag är inte så sangvinisk som civilministern. Gör någonting nu! Se till att det blir något gjort, så att politikerna inser att man inte kan bete sig på detta sätt.
Herr talman! Det är två frågeställningar Margit Gennser tar upp. Den ena gäller kompetensfrågan: Vad har en kommun rätt att göra och vad har man inte rätt att göra? I det aktuella fallet från Sigtuna finns ett utslag från kammarrätten som sagt att kommunen icke har beslutat i enlighet med den kommunala kompetensen. Sakläget är att kommunen har överklagat detta till regeringsrätten som just nu undersöker om den skall ge prövningstillstånd. Den andra frågan gäller vilka sanktioner man kan vidta mot en kommun som inte följer de lagar och förordningar regering och riksdag beslutat. Jag kommer att med uppmärksamhet ta del av den utredning som JO kommer att färdigställa rörande fallet i Sigtuna. JO kommer enligt vad jag förstår att titta även på själva sanktionssystemet. Om JO då kommer fram till att vi inte har en tillfredsställande ordning i Sverige när det gäller sanktionerna, har regeringen naturligtvis att utifrån detta göra en mycket ingående prövning. Vi måste då föra en diskussion om huruvida nuvarande sanktioner är bra eller inte. Men i avvaktan på ett sådant sakunderlag kan jag i dagsläget inte uttala mig. Men regeringen kommer, vad jag förstår, att få ett faktaunderlag för att fundera vidare i denna fråga.
Herr talman! Det senare lät bättre; det är bra att ni verkligen observerar vad JO säger. Vad beträffar den kommunala kompetensen är lagstiftningen inte särskilt utförlig. Praxis har ändrats under åren, och här behövs en översyn. Om vi tidigare hade fått en sådan, hade en hel del av dessa — låt mig säga — betänkliga beteenden aldrig uppkommit. Jag tycker att civilministern redan nu kan börja se över detta, samtidigt som han tar del av vad JO säger. Jag tror att man både på sanktionssidan och på kompetenssidan måste göra någonting. Vi kan inte fortsätta att låta politikernas verksamhet vara helt oreglerad, medan medborgarna stryps av lagregler, normgivning osv.
Herr talman! Vad beträffar kompetensregler för vad kommunerna kan göra på näringslivets område vill jag bara upplysa Margit Gennser om att regeringen redan uppmärksammat denna sak och givit stat-kommunberedningen i uppgift att ge oss ett underlag när det gäller kommunernas roll i näringspolitiken.
Herr talman! Jag är något informerad i denna sak och vet att man strävar åt samma håll som man gjorde när generaldirektören i tullverket hade brutit mot reglerna; man tar bort förbudet mot kommunal näringslivsverksamhet. Jag har i detta avseende ännu inte sett något förslag, men jag tror att vi riskerar att få ett förslag som går i den riktningen. Jag anser att kommunerna inte skall syssla med näringslivsverksamhet. När man bryter mot dessa regler så ofta, bör detta förbud inte tas bort.

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig om jag är beredd att stärka högskolans i Gävle-Sandviken och därmed länets utveckling genom att säga nej till nedläggning av klasslärarutbildning och ja till fastighetsförvaltarutbildning och YTH-utbildning med inriktning mot kontor och distribution. Frågor om dimensionering och lokalisering av högskolans olika utbildningar bereds i sedvanlig ordning i budgetarbetet. Jag avser att återkomma till dessa frågor i 1985 års budgetproposition.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det innehöll ju ingenting i sakfrågan — att ärendet bereds i budgetarbetet känner jag naturligtvis till. Låt mig först redovisa centerpartiets syn på de mindre högskolorna. Den decentraliserade högskoleutbildningen är en stor tillgång för vårt land, och de mindre högskolorna får inte äventyras. Centern kommer att motsätta sig UHÄ:s förslag till neddragningar som skulle innebära hårda slag mot mindre högskolor. Genom decentraliseringen har den högre utbildningen gjorts mer lättillgänglig för fler människor. Jag har hemma sett vilken utomordentlig regionpolitisk betydelse Gävle-Sandvikens högskola har, och jag vet vad den kan innebära för näringsliv och sysselsättning i länet. Att lägga ner klasslärarutbildningen, som UHÄ föreslagit, skulle äventyra högskolans utveckling och rent av dess existens, eftersom klasslärarlinjen bär en stor del av basorganisationen. Den besparing för högskolan som är aktuell uppgår till 28970 av nuvarande budget. Nog måste man inse att det är fullständigt orimligt om man vill bevara högskolan. UHÄ:s anslagsframställning liksom dess verksamhetsberättelse är uppenbarligen inte så mycket att rätta sig efter. Man har helt enkelt utelämnat vår högskola när man räknat upp högskolor med integrerade lärarutbildningar. Jag hoppas att utbildningsministern i sitt budgetarbete noterar sakfelet från UHÄ ochistället lyssnar på oss från Gävleborgs län. Gävleborgs län ligger på andra eller tredje plats när det gäller arbetslöshet. Vi är för vår framtida sysselsättning beroende av en fungerande högskola. Vi har, som sagt, redan insett vad en högskola kan betyda för en ort, och vi vill gärna förstärka vår högskola med utbildningarna YTH, kontor och distribution samt fastighetsförvaltarutbildning. När det gäller fastighetsförvaltarutbildningen har det från många håll framhållits att Gävleborgs län är ett lämpligt utbildningsområde, för där kan man knyta utbildningen till statens institut för byggnadsforskning. Därmed får man alltså den erforderliga forskningsanknytningen. När det gäller utbildningarna YTH, kontor och distribution är det områden som ger utbildning också för kvinnor. De nya utbildningsplatserna har ju kommit framför allt männen till del, och inte i så stor utsträckning kvinnorna. Detta skulle man nu kunna råda bot på.
Herr talman! När man frågar om konkreta budgetfrågor får man det svar som jag lämnade för en stund sedan. Det vet Gunnel Jonäng som erfaren riksdagsledamot. Beträffande den allmänna frågan om de mindre högskolornas fortlevnad kan jag försäkra att jag i budgetarbetet naturligtvis strävar efter att inte på något sätt äventyra deras existens. Jag har i flera sammanhang uttalat hur viktigt jag tycker att det är med de mindre högskolorna för regionens näringsliv och utveckling. I den frågan har jag inte på något sätt ändrat uppfattning.
Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om att det pågår budgetarbete, och det är just därför som jag har ställt frågan. Det ger mig en möjlighet att i varje fall framföra min egen, centerns och i stor utsträckning länets uppfattning, så att utbildningsministern vet vad vi tycker och tänker när utbildningsministern arbetar med de här frågorna. Inom högskolan hemma i länet är man införstådd med att nedskärningar måste göras. Men i likhet med rektorn vid högskolan i Sundsvall-Härnösand har man påpekat de osäkra behovsprognoserna. Tveksamheten är stor när det gäller nedskärningar. Utvecklingen av den gemensamma grundutbildningen vid högskolan har följt riksdagens anvisningar från 1977. Vi anser att UHÄ:s förslag nu strider mot dessa anvisningar. Att dra ner klasslärarutbildningen innebär en stympning av undervisningssektorn och omöjliggör ett samarbete mellan de olika linjerna. Det här skulle innebära stora nackdelar för de kvarvarande utbildningslinjerna. Högskolan bedriver en omfattande fortbildning inom skoloch barnomsorgsområdena. Det är en utbildning som inte får äventyras. De neddragningar som behöver göras måste göras på de stora högskolorna med den mest omfattande utbildningen. Man får inte äventyra de mindre högskolornas verksamhet. Det är oförsvarligt ur både regional och ekonomisk synpunkt om man först bygger upp en regional högskola och sedan plockar ifrån den uppgifter så att den inte kan fungera tillräckligt bra — det är en oacceptabel politik. Utbildningsministern har i varje fall lyssnat på mig, och jag hoppas att mina uppfattningar skall vinna gehör i budgetarbetet.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig hur regeringen tänker sig den fortsatta verksamheten inom barnomsorgsutbildningen och vilka planer som finns för vidareutbildning. Universitetsoch högskoleämbetet har fått i uppdrag att se över innehållet i grundutbildningen för fritidspedagoger och förskollärare. Översynen skall redovisas senast i samband med anslagsframställningen för budgetåret 1986/87. I årets budgetproposition har jag framhållit att det är angeläget att kommunerna kan utnyttja högskolans kompetens för fortbildningen och vidareutbildning av barnomsorgspersonalen. Därför är det viktigt att högskolan utvecklar sina kontakter med kommunerna i detta syfte. De flesta berörda högskoleenheter anordnar redan i dag, i samarbete med kommuner, pedagogiska och administrativa kurser för barnomsorgspersonal. Detta görs både i form av enstaka kurser och i form av uppdragsutbildning.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Vi var ganska många som i våras kände en stor besvikelse över det beslut som fattades när det gäller utbildningen inom barnomsorgen. Vi hade önskat en mer fruktbar kompromiss som hade inneburit att man bevarat kompetens och organisation på de orter där detta redan fanns väl utvecklat, bl.a. i Uppsala. Nu har ju beslutet redan fattats. Det vore intressant att få höra litet grand om hur man har tänkt sig den fortsatta verksamheten på detta område. När det gäller grundutbildningen har vi fått höra från utbildningsministern att det så småningom kommer att läggas fram förslag om den. Om vi håller oss till det betydelsefulla, att man kanske kan bevara en del av organisationen och kompetensen inom barnomsorgsutbildningen där den redan finns väl utvecklad, t.ex. i Uppsala, är vidareutbildningen mycket intressant. Det är gott och väl att utbildningsministern hänvisar till kommunerna och kontakten mellan högskola och kommuner, vilken sedan länge har varit väl etablerad. Den naturliga frågan i detta sammanhang blir om inte utbildningsministern, hennes medhjälpare i departementet och naturligtvis regeringen, har någonting annat att komma med i den här frågan än att hänvisa till samarbetet mellan kommuner och högskola. Har inte utbildningsdepartementet något ansvar när det gäller att ta tag i den här frågan, och inte bara göra det till en fråga mellan kommuner och högskola? Det skulle vara intressant om utbildningsministern utvecklade detta litet mer.
Herr talman! Beträffande sakfrågan: När det gäller behovet av fortoch vidareutbildning inom barnomsorgen passar det bra att använda högskolan i många sammanhang.

Herr talman! Det är kanske inte så mycket fråga om organisatoriska åtaganden — detta skall naturligtvis göras upp lokalt och regionalt med resp. högskolor — utan det är självfallet en fråga om resurser. Detta är det intressanta i det här sammanhanget, och det vill utbildningsministern inte gärna säga någonting om. Har regeringen några planer på att ställa resurser till förfogande för att stödja ett sådant arbete, vilket organisatoriskt naturligtvis sköts av högskolor och kommuner men som man måste ha stöd för att kunna genomföra?
Herr talman! Det finns inga nya resurser för det. De får naturligtvis tas inom de ramar som i dag finns. Jag har i mitt svar redovisat på vilket sätt det kan ske.

Herr talman! Linnea Hörlén har med hänvisning till den försöksverksamhet som nu skall genomföras inom gymnasieskolan ställt följande frågor till mig. 2. Anser statsrådet att försöksverksamheten nu fått en tillfredsställande omfattning? 3. Avser statsrådet att vidta ytterligare åtgärder i syfte att skapa ett bättre underlag för reformarbetet inom gymnasieskolan? Jag vill först erinra om att riksdagsbeslutet med anledning av proposition 1983/84:116 fattades i juni i år, ungefär samtidigt med att skolornas ferier började. Möjligheterna till lokal planering och lokala beslut inför en försöksverksamhet redan fr.o.m. starten av detta läsår var alltså små. Jag vill också erinra om att det i propositionen klart sades att läsåret 1984/85 för vissa delar av försöksverksamheten får betraktas som ett planeringsår. Den verksamhet som startar redan detta läsår kommer framför allt att gälla områden som inte fordrar regeländringar eller andra centrala beslut. En omfattande planering för ett sådant försöksoch utvecklingsarbete har pågått lokalt, regionalt och centralt under hela vårterminen. Enligt skolöverstyrelsen har också många skolor och skolstyrelser redan fattat beslut om och påbörjat sådant utvecklingsarbete som inte kräver centrala beslut eller regeländringar. Planeringsarbete för ytterligare försöksverksamhet pågår. Jag har erfarit att SÖ f.n. samlar in uppgifter om den pågående och planerade försöksverksamheten för att kunna ge en samlad bild av den i mitten av november. Det som hittills framkommit visar att intresset för att delta i försöksoch utvecklingsarbetet är mycket stort, och jag vill här passa på tillfället att uttrycka min stora tillfredsställelse över att så många skolor vill delta i förnyelsen av gymnasieskolan.

Herr talman! Vi är just nu i begynnelsen av den här verksamheten. Jag tror att det viktigaste beträffande utvärderingen är att vi redan från början inriktar oss på att välja sådana projekt som faktiskt går att utvärdera. Utvärderingen är nämligen mycket viktig. Detta har såväl regeringen som riksdagen och skolöverstyrelsen tryckt på, så därför tror jag att alla kommer att noggrant bevaka den frågan. De utländska erfarenheterna kan vara mycket viktiga, men de måste uppmärksammas lokalt. Man måste där vara intresserad av att föra vidare sådana erfarenheter i den lokala miljön. Jag kan också tänka mig att det bland de många hundra olika ansökningar som ingivits till skolöverstyrelsen finns många förslag med den inriktning som Linnea Hörlén nämner. Jag har emellertid inte det totala greppet över detta, eftersom det är skolöverstyrelsen som har uppgiften att hålla samman förslagen. Att ta ökad hänsyn till elevernas önskemål och bygga på deras motivation är en av grundvalarna för propositionen. Jag hoppas därför att man hittar former för detta i försöksarbetet.

Herr talman! Rune Rydén har frågat mig vad jag ämnar göra för att, som han uttrycker det, avhjälpa en brist på elevplatser i gymnasieskolan som länsskolnämnden i Malmöhus län har redovisat för det pågående läsåret. Han vill också att jag skall svara på hur en sådan situation skall kunna undvikas i framtiden. Rune Rydéns fråga till mig i våras föranleddes av en brist på elevplatser i Lunds gymnasieregion, framför allt inom de humanistiskt-samhällsvetenskapliga och ekonomiskt-merkantila utbildningssektorerna i gymnasieskolan. Den fråga som han ställer till mig nu gäller elevplatser för bl.a. lärlingsutbildning, lokalt arbetsmarknadsanknutna specialkurser och högre specialkurser. Som Rune Rydén vet fastställer riksdagen årligen de ramar och planeringsramar som skall gälla för gymnasieskolans dimensionering i treåriga planeringsperioder. Ibland måste vissa justeringar göras i riksramarna. Detta skedde i våras. Det slutliga beslutet för dimensionering av gymnasieskolan för detta läsår fattade riksdagen således så sent som i juni i år med anledning av propositionen om gymnasieskola i utveckling. Därmed utökades den stora ramen med 2 000 intagningsplatser och den lilla ramen med 1 000 intagningsplatser jämfört med vad som hade angivits i budgetpropositionen 1984. Jag är väl medveten om att det på många håll i landet finns ett starkt tryck på att antalet platser i gymnasieskolan nu skall ökas. Skolöverstyrelsen har inkommit till regeringen med en framställning om fler elevplatser för detta läsår. Ärendet bereds f.n. inom regeringskansliet. Jag vill i detta sammanhang erinra om att regeringen förra året uppdrog åt SÖ att utvärdera planeringssystemet för gymnasieskolan. En första delrapport bereds f.n. inom regeringskansliet. De synpunkter och förslag som redovisas i denna och våra egna erfarenheter under de senaste åren kommer att ligga till grund för den fortsatta beredningen av frågan inom regeringskansliet.